Fru talman! Det är mycket glädjande att höra att vår nationella integritet inte på något sätt kan hotas av den s.k. EG-anpassning som pågår. Tyvärr känner vi oss i miljöpartiet inte särskilt lugna bara av denna deklaration. Det finns nämligen så många andra tecken som antyder att vår integritet faktiskt hotas på detaljområde efter detaljområde. Vi skriver gärna under på Birgitta Dahls synpunkter att vi skall ha samarbete i alla riktningar, i öst och i väst, med hela Europa och för övrigt med hela världen såväl på tekniska områden, när det gäller människors rörelsefrihet, som i fråga om handeln. Men nu är ju frågan, om EG-anpassningen på något sätt påverkar vår planerade kärnkraftsavveckling. Jag fick här inget svar på min fråga om den styrmedelsanpassning som vi hotas av, dvs. att vi genom den harmonisering som uppenbarligen är på gång förlorar de styrmedel som vi skulle behöva i energipolitiken. Det är ännu inte för sent att stoppa denna harmonisering. Det är tillfredsställande, och vi hoppas att Birgitta Dahl tagit dessa varningar i dag till sig. Birgitta Dahl säger att vi inte skall ändra våra definitioner. Dock finns fortfarande hotet att subventionerna, om vi skall anpassa oss till EG:s normer, kommer att förhindra att vi har en skattelagstiftning med nedsatta fr arbetsgivaravgifter i vissa områden i övre Norrland och ett transportstöd. Detta tillåts inte av EG. Birgitta Dahl svarade inte på min fråga om exporten. Inte heller svarade hon på frågan om hon tycker att den fria cirkulation som redan i dag pågår till Studsvik är någonting som bör fortsätta. Jag hoppas få svar på de frågorna i hennes nästa inlägg.
Fru talman! Lars Norbergs kritik är i flera avseenden felaktig. Jag skall inte närmare gå in på det, för det blir inte bättre av att vi fortsätter att diskutera den saken. Till Gudrun Schyman vill jag säga att det är riktigt att framför allt Frankrike planerar att sälja mycket av sin överproduktion av kärnkraftsel över gränserna och att det finns andra EG-länder som tänker köpa den elen. Sveriges elförsörjning långsiktigt måste av många skäl, inte minst för att vi skall bevara vår säkerhetsoch neutralitetspolitik, baseras på egen produktionskapacitet med breda säkerhetsmarginaler. Nordel-samarbetet är ju inte av den karaktär som man diskuterar i EG, nämligen att ett land gör sig långsiktigt beroende av elleveranser från ett annat land. Vår energipolitik är ju ett sätt att optimera — som det heter med ett frasord — elförsörjningen, så att man använder den el som vid varje enskilt tillfälle kan framställas till lägsta kostnader. I allmänhet sammanfaller det också med miljökraven, eftersom vi ju t.ex. levererar vattenkraftsel till Danmark och på det sättet bidrar till att minimera kolbränningen i Danmark. Vårt sätt att hantera denna fråga, bortsett från att vi alltid har vår frihet att säga nej, är ju att vi planerar vårt elförsörjningssystem så, att vi för vår fortlöpande försörjning inte skall vara beroende av någon annan.

Fru talman! Anders Castberger har frågat mig när regeringen anser det vara nödvändigt att höja bilskrotningspremien. Då det skrotats betydligt färre bilar än det sålts nya bilar har sedan år 1975 relativt betydande belopp tillförts bilskrotningsfonden. Detta beror på att bilskrotningspremien är för låg i förhållande till branschens inlämningsoch hämtningsavgifter. Det innebär att det är en relativt liten ekonomisk fördel för bilägare att själv lämna bilen till skrotning. Om skrotningsföretaget hämtar bilen innebär skrotningen i många fall en direkt kostnad för bilägaren. Anders Castberger m.fl. har den senaste tiden förespråkat en höjning av bilskrotningspremien.

Enligt SPK finns klara indikationer på, att nuvarande regler på ett negativt sätt styr prissättningen och hämmar konkurrensen inom bilskrotningsbranschen samt att det även har en indirekt påverkan på priserna för stålskrot. Undersökningen tyder även på att det råder en ofullständig konkurrenssituation på de olika marknader som berörs av bilskrotningen. Den 1 april 1988 höjdes bilskrotningspremien från 300 till 500 kr. Förändringen hade till syfte att öka den legala bilskrotningen. Av SPK:s undersökning framgår emellertid att bilskrotningsföretagen höjde priserna kraftigt och i stor utsträckning anpassade priserna till den nya premienivån. Av detta drar SPK slutsatsen att ytterligare höjning av bilskrotningspremien inte nödvändigtvis får någon positiv effekt. Det som talar emot en sådan höjning är den ej tillfredsställande konkurrensen inom bilskrotningsbranschen och risken för att skrotningsföretagen relativt omgående anpassar avgiftsnivåerna gentemot bilägarna till den högre premien. Enligt gjorda prognoser skulle en höjning av premienivån till 1 500 kr., som Anders Castberger förespråkar i sin fråga, motsvaras av en utbetalning på ca 225 milj.kr. Detta skulle leda till att bilskrotningsfonden, som för närvarande uppgår till ca 260 milj.kr., minskade med ca 135 milj.kr. Det är osäkert om de miljövinster som uppnås genom en sådan höjning står i rimlig proportion till kostnaderna. Det är angeläget att förmå bilägarna att i ökad omfattning lämna in sin skrotfärdiga bil till skrotning i stället för att lämna den i naturen. Dessutom är det viktigt att skynda på utskrotningen av gamla bilar, eftersom det är ett sätt att minska utsläppen av luftföroreningar. Det är dock inte säkert att en höjning av skrotningspremien är det mest effektiva sättet att nå dessa mål. Inom regeringskansliet pågår arbete i syfte att lösa problemen.

Fru talman! Jag vill tacka miljöoch energiministern så mycket för svaret på min interpellation. Bilägare bör ju stimuleras till att ta äldre bilar ur trafik. Sådana bilar är både miljöoch trafikfarliga. De äldsta bilarna förorenar mest. De allra äldsta har inte varit underkastade några som helst regler om avgasrening osv. Gamla bilar överges i naturen, skräpar ned och förorsakar miljöfaror. Andelen bilar som är tio år eller äldre har stigit avsevärt, under den senaste tioårsperioden från 27 96 av det totala bilinnehavet till 40 20. Den mycket måttliga ökning som skett av skrotningspremien från 300 kr. till 500 kr. motsvarar ju inte på något sätt inflationen. Birgitta Dahl håller nu med om att det är angeläget att förmå bilägarna att lämna in sina bilar till auktoriserade bilskrotare för skrotning, med hänvisning till behovet av att minska luftföroreningarna. Birgitta Dahls ganska utförliga svar andas faktiskt en önskan att äntligen låta frågan falla framåt. Men vi har hört detta förut, och frågan är: Finns viljan att göra någonting åt rådande förhållanden? I en tidskrift fick jag för en tid sedan se att miljöministerns närmaste 29 medarbetare statssekreteraren sade: Vi har inte gjort tillräckligt på avgasområdet. Det viktigaste är inte att gamla bilar blir så miljövänliga som möjligt, ICKENNgEN anNSCl all UCH VINUgASE AlgarutH ar aut URNA ULSNIVUNNEEen av gamla bilar. Man måste nu fråga sig: Är det enligt regeringens uppfattning nödvändigt att höja bilskrotningspremien? Den frågan föranleds av det faktum att Birgitta Dahl här i kammaren i ett flertal debatter har sagt att bilskrotningspremien skall höjas när det visar sig nödvändigt. Det tycks nu vara ett läge där det är nödvändigt. Skall man inte tolka statssekreterarens uttalande på det sättet? Invändningarna från SPK kan i och för sig vara väl värda att ta på allvar. Men med tanke på att höjningen förra året var den första som över huvud taget gjordes kan det inte uteslutas att de prishöjningar som bilskrotningsföretagen passade på att göra innebar en ganska naturlig anpassning till inflationen. Ett bekymmer med den rådande situationen är att moroten för bilägaren blir mindre och mindre för varje år, och det resulterar i sin tur i att människor lämnar sina bilar ute i naturen. Dessutom får vi långsiktigt en större andel äldre bilar som inte uppfyller de övriga krav som vi anser att det finns anledning att ställa. Av detta drar SPK den slutsatsen i sin analys av vad som hänt att någon ytterligare höjning av bilskrotningspremien inte nödvändigtvis får den positiva effekt vars önskvärdhet vi väl är ense om. Då är frågan: Drar regeringen samma slutsats som SPK? Vi borde faktiskt i den här frågan kunna föra ett konstruktivt resonemang. Det kan självfallet finnas fler metoder än att höja bilskrotningspremien. Det är en metod som vi tror på, men som självfallet skall kunna kombineras också med andra morötter av skilda slag. Men det verkar vara litet tveksamt med regeringens handlingskraft. Här säger Birgitta Dahl enbart att det pågår ett arbete, men det kan väl inte ha pågått bara under den senaste veckan. Det måste väl nu äntligen klämmas fram något resultat. Att arbetet inte pågått sedan 1982, då Birgitta Dahl fick ansvaret för dessa frågor, förstår vi nu, men det måste väl ha pågått i vart fall sedan höjningen gjordes för ett år sedan. Vi måste få en antydan om vilka metoder regeringen överväger. Vi är beredda att diskutera både dem och våra egna förslag om höjda bilskrotningspremier.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att vi är överens om den grundläggande inställningen att det är viktigt att få till stånd en ökning av utskrotningen både för att byta ut bilparken och för att slippa se gamla bilvrak ute i naturen. Ironiskt nog beror en del av problemen på detta område — inte att bilar ställs upp ute i naturen, men att bilarna går så länge i Sverige — på att svenskarna sköter om sina bilar och är sparsamma och ordentliga. Det är andra sidan av den fråga som vi nu diskuterar. I många länder ser man knappast några gamla bilar motsvarande dem som är vanliga i Sverige. Vad jag tidigare har uttalat är att regeringen är beredd att höja premien eller att vidta andra åtgärder som kan vara effektiva. Vi höjde premien förra utan att de skrotas så fort som möjligt. Det var mot bakgrunden av det som jag ställde frågan om det är så att året. Resultatet blev en besvikelse, och SPK:s utredning är självfallet ett Prot. 1988/89:92 varningstecken, som man måste ta på allvar, och det tror jag också att Anders 7 april 1989 Castberger gör. Vi funderar över hur vi skall bedöma den, men vi diskuterar också andra alternativ. Som Anders Castberger säkerligen vet har den skärpta kontrollen av avgasreningen på äldre bilar redan haft effekt på så sätt att man har dömt ut många bilar eller utfärdat ålägganden om att bilarnas funktion skall förbättras. Det finns nu förslag om ytterligare skärpning, t.ex. flygande kontroller, och andra insatser, som vi diskuterar. Ett annat exempel på vad vi nu resonerar om är ett förtydligande av kommunernas renhållningsansvar på det här området. Jag tar gärna emot den öppna handen och inbjuder också Anders Castberger och andra ledamöter i kammaren att komma med konstruktiva förslag till hur vi verkligen skall få till stånd effektiva resultat. Vi arbetar, som framgått av tidigare diskussioner här i dag, mycket intensivt med avtalsfrågorna och även med hur vi skall kunna skärpa reningskraven på våra fordon. Jag tar gärna emot konstruktiva förslag, men jag tror att vi kan vara överens om att vi måste kritiskt granska alla förslag och se till att få fram effektiva metoder.
Fru talman! Det är ju bra att vi kan diskutera flera olika förslag, men det verkar ändå litet ryggradslöst att regeringen inte efter minst ett års grunnande har något annat förslag att lägga fram. Regeringen är tveksam till att höja bilskrotningspremien, men antyder ändå att någonting borde göras, och det pågår arbete i syfte att lösa problemen. Man måste då fråga sig: Utmynnar då icke dessa arbeten i någonting? Det är visserligen sant, som Birgitta Dahl säger, att det i det svar hon har avgivit framhölls att andra åtgärder skulle kunna sättas in när så är nödvändigt. Men är vi då inte överens om att det är nödvändigt rent av redan nu? Man bibringas faktiskt den uppfattningen i vart fall av det som Birgitta Dahls närmaste medarbetare på departementet säger.

Vi har trots allt som mål att bilen skall ingå i ett miljömedvetet framtida samhälle. Jag blir därför litet besviken om Birgitta Dahl inte skulle kunna lägga fram något förslag här som vi skulle kunna resonera lugnt och sakligt kring. Jag vill sedan ta upp den senaste höjningen. Varför blev den en sådan besvikelse? Ja, det finns kanske flera orsaker än dem som vi här har nämnt när det gäller SPK:s studier. Kan Birgitta Dahl t.ex. tala om hur invandrare har informerats om att det har skett en höjning av premien till 500 kr.? När gick informationen ut till alla bilskrotningsföretag om att förändringen har skett? Den ägde rum för drygt ett år sedan. Det system som nu har införts i bilregistret med administrativ skrotning av 81 bilar på vissa villkor, innebär faktiskt inte att bilarna de facto tas till skroten. Nej, risken är ju tvärtom tyvärr mycket stor att de hamnar ute i naturen. I själva verket skrotas ju ingen bil bara för att man stryker den ur bilregistret. Det är väl ändå inte den typen av konstruktiva, alternativa förslag som miljöministern har i åtanke.
Fru talman! Jag skall bara göra ett kort tillägg. Den skärpta kontrollen är redan i funktion.
Fru talman! Det var verkligen ett kort svar, men det var inget svar på frågan, nämligen vad som skall komma att ske och vilka framtida åtgärder vi skall diskutera. Om den skärpta kontrollen redan är i funktion — många bilägare har redan fått erfara att så är fallet — måste vi fråga oss vad regeringen har i åtanke och vilka andra åtgärder än en höjning av bilskrotningspremien som regeringen vill diskutera med oss. Tills vidare kvarstår trots allt vårt förslag om en höjning av bilskrotningspremien till 1 500 kr. Eftersom Birgitta Dahl faktiskt har tagit med det förslaget tidigare som ett av de inslag som skall införas när det visar sig vara nödvändigt, kvarstår ändå frågan när det äntligen skall visa sig nödvändigt att vidta några sådana här åtgärder.

Fru talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om regeringen avser att, som Gunnar Hökmark uttrycker det, ”fullfölja en energipolitik som strider mot folkomröstningens resultat och nu gällande miljökrav”. Gunnar Hökmarks beskrivning av regeringens energipolitik är felaktig. Låt mig inledningsvis påminna om att riksdagens energipolitiska beslut år 1988 innebär att kärnkraftsavvecklingen skall inledas med att en första reaktor tas ur drift år 1995 och en andra år 1996 — en i Ringhalsverket och en i Barsebäcksverket. År 1990 skall regeringen förelägga riksdagen förslag om vilka två reaktorer i Barsebäcksoch Ringhalsverken som först skall tas ur drift och om turordningen mellan de två reaktorerna. Riksdagen har således tagit klar ställning i frågan om avstängning av de två första reaktorerna. Enligt näringsutskottets betänkande var de grundläggande politisk utgångspunkterna för detta beslut folkomröstningen om kärnkraft år 1980, riksdagens beslut på grundval av folkomröstningen samt riksdagens principbeslut år 1987 om vissa utgångspunkter för energisystemets omställning. För att säkerställa att avstängningen av de två första reaktorerna inte leder till elbrist eller osäker eltillförsel, har regeringen föreslagit att riksdagen år 1990 skall ta ställning till eventuella behov av ytterligare åtgärder dels för elhushållning, dels avseende kraftsystemets leveransförmåga. Riksdagens miljöpolitiska mål kommer givetvis att vara vägledande för de förslag som regeringen förelägger riksdagen vid detta avstämningstillfälle. Jag vill understryka, att en utgångspunkt för energipolitiken under senare år har varit att skapa förutsättningar för att kärnkraftsavvecklingen skall kunna genomföras utan att påfrestningarna på miljön ökar. Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller att minska utsläppen av miljöstörande ämnen. Sedan flera år tillbaka finns ett riksdagsbeslut om att svavelutsläppen skall minska med 65 96 och kväveoxidutsläppen med 30 96 mellan åren 1980 och 1995. Nyligen beslutade riksdagen att minskningen av svavelutsläppen fram till sekelskiftet skall vara 80 Zo räknat från 1980 års nivå. Det är min fasta övertygelse att kärnkraftsavvecklingen kan genomföras samtidigt som dessa mål uppnås. Mycket stränga miljökrav kommer att ställas på alla nya energianläggningar. Av såväl miljöskäl som samhällsekonomiska och företagsekonomiska skäl kommer arbetet med energihushållning att intensifieras. Kraftvärme och industriellt mottryck skall byggas ut så långt det är ekonomiskt rimligt. Därigenom kan bränslets energiinnehåll utnyttjas på effektivaste möjliga sätt. Riksdagen har vidare uttalat att koldioxidutsläppen inte bör ökas utöver den nivå de har i dag. Såväl energisektorn som industrin och transportsektorn bidrar till landets totala utsläpp av koldioxid. Det mest effektiva sättet att minska utsläppen av koldioxid från energisektorn är givetvis att minska användningen av icke förnybar energi. Detta är ytterligare en anledning till att hushållningsåtgärder kommer att ges en fortsatt hög prioritet i regeringens energipolitik. Ett omfattande arbete pågår för närvarande för att ta fram underlag inför det första avstämningstillfället år 1990. Riksdagens beslut kommer därför att kunna baseras på ett väl genomarbetat beslutsunderlag.

Fru talman! Först vill jag be att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Jag vill fråga henne på vilket sätt hon anser att jag har beskrivit regeringens politik felaktigt. I min interpellation har jag sagt att man kommer att öka användningen av fossila bränslen, vilket strider mot folkomröstningsresultatet, och att man kommer att öka utsläppen av koldioxid, vilket strider mot riksdagens beslut om ett tak för koldioxidutsläppen. Genom frånvaron av en konstruktiv energipolitik för man en politik som kommer att leda till höjda elpriser och stor osäkerhet i elförsörjningen. Runt omkring i det svenska samhället finns det därför i dag en betydande oro när det gäller energitillförseln. Birgitta Dahl har ännu inte kunnat redovisa att energin kommer att räcka till. Fru talman! En central del i denna diskussion utgör frågan om koldioxiden. Statsminister Ingvar Carlsson refererade i en debattartikel häromdagen till ett uttalande som Maldivernas president gjorde vid FN:s generalförsamling när man behandlade Brundtland-rapporten. Maldivernas president sade följande: Om det som står i Brundtland-rapporten om klimatfrågan stäm mer, upphör mitt land att existera. Svaret från Birgitta Dahl och Ingvar Carlsson på det presidenten säger är en satsning på fossila bränslen, som leder till en klar och uttalad ökning av koldioxidutsläppen. Det är inte så som Birgitta Dahl brukar föra fram att man nu satsar parallellt på en mängd nya förnybara energikällor. Det sade Birgitta Dahl t.ex. för fyra år sedan när hon talade inför Industriförbundet. Då sade hon: Hur får vi fram teknik för effektivare energianvändning och miljövänligare energiproduktion i tid? Där ligger vi före tidtabellen när det gäller praktiska resultat, och vi går nu vidare med höjd ambitionsnivå, särskilt för hushållning och miljö. Så sade hon alltså då. Vid varje tillfälle är uppenbarligen det viktiga för Birgitta Dahl att just i det rum där hon befinner sig försäkra och med kraft uttala att allting är gjort och att allting går bra. Vad är resultatet av detta? Var står vi i dag i denna frånvaro av en konstruktiv energipolitik? Jo, resultatet är den PM som socialdemokraterna har distribuerat, som visar hur man, som det heter, skall klara elförsörjningen. Där nämns inte en enda förnybar energikälla. Man förlitar sig i stället på en viss utbyggnad av vattenkraften, med de miljömässiga konsekvenser det får, samt på en utbyggnad av olja, kol och naturgas. Konsekvensen av detta blir att Sverige, som på grund av elenergin historiskt sett haft en liten andel koldioxidutsläpp, kommer att tredubbla koldioxidutsläppen från elektricitetsproduktionen. Sydgas skall bygga en pilotanläggning för kolförgasning, Stallbacka drivs med naturgas, en gasturbin i Halmstad drivs med naturgas, NEX-kombinatet bygger på Orinoco-oljan, Vattenfall skall bygga gasturbiner litet här och var. SCANFOX-anläggningen som Vattenfall skall bygga kommer att använda sig av restoljor, Ringhals gaskombi skall likaså använda naturgas. Ungefär 13-14 av de Twh som Birgitta Dahl vill förlita sig på åstadkoms med hjälp av olja, kol och naturgas. Birgitta Dahl har sedan mage att säga att det bästa sättet att minska utsläppen av koldioxid är att minska förbränningen av icke förnybara energikällor, samtidigt som hon går i täten för en fossilpolitik. Koldioxidutsläppen från den oljeförbränning som Birgitta Dahl nu planerar för kommer att bli 2,6 miljoner ton. Från kol kommer utsläppen att bli 1,1 miljoner ton, och från naturgas 3,6 miljoner ton. Det kommer att innebära en sammanlagd ökning av de svenska koldioxidutsläppen med ungefär 7,4 miljoner ton koldioxid, och de andra växthusgaser som kommer som en följd av detta är inte inberäknade i det talet. Det innebär en ökning med 12 96 av de svenska koldioxidutsläppen. Jag skulle vilja veta hur Birgitta Dahl, trots stolta deklarationer, skall kunna klara att leva upp till målet att begränsa koldioxidutsläppen. Kommer man över huvud taget att kunna respektera riksdagens beslut? Fru talman! Det finns ytterligare en fråga härvidlag. När nu socialdemokraterna lyfter fram de här nya elproduktionsanläggningarna, hör det till saken att det för de 13-14 TWh av planerade 15-16 TWh inte ens finns en tillståndsansökan inlämnad. De som planerar de här anläggningarna har inte ens hunnit begära tillstånd. Birgitta Dahl räknar ändå dessa anläggningar som en naturlig del i den framtida elproduktionen. Innebär detta, Birgitta Dahl, att om ett projekt nämns i en intern socialdemokratisk promemoria har den de facto fått carte blanche, och att regeringen kommer att lämna tillstånd utan att göra en prövning? Det vore intressant att få ett svar på frågan, eftersom vi då ser den effekt energiministerns brist på energipolitik har för den svenska miljöpolitiken. Jag vill veta hur vi mot denna bakgrund skall kunna leva upp till koldioxidkraven. Hur kommer Birgitta Dahl att klara energiförsörjningen när det inte ens finns tillståndsansökningar inlämnade för de projekt som hon räknar in i sin energibalans?

Fru talman! Att lyssna till moderaters inlägg i energidebatten gör ingen sann miljövän glad. Moderater skryter gärna med att det var moderaterna som i riksdagen kom med förslaget om att vi inte skall öka koldioxidutsläppen över dagens nivå. Det är ett gott förslag, och det borde rimligen ha lett till att moderaterna här i riksdagen avgett motioner och reservationer till förmån för ett förslag som leder till minskade utsläpp av koldioxid. Men något sådant har vi inte sett. I krisutredningen om en breddad momsbas har man hitintills ställt sig positiv till moms på energi, vilket enligt utredarna gynnar olja, kol och gas och missgynnar de inhemska förnybara energikällorna. På vilket sätt visar detta att moderaterna tar sina egna förslag och riksdagens beslut på allvar? Vi har inte sett några förslag från moderat håll om att begränsa koldioxidutsläppen från bilismen, som ju står för de största koldioxidutsläppen. På vilket sätt visar detta att moderaterna tar sina egna förslag och riksdagens beslut på allvar? Vi märker inte i utskotten att moderaterna stöder arbetet för att få fram en bättre och miljövänligare kollektivtrafik i storstäderna. På vilket sätt visar detta att moderaterna tar sina egna förslag och riksdagens beslut på allvar? Vi har inte sett några förslag från moderaterna om att flygbränslet, såväl av miljöskäl som av konkurrensskäl, skall skattebeläggas på samma sätt som är fallet för bränsle till vägfordon. På vilket sätt visar detta att moderaterna tar sina egna förslag och riksdagens beslut på allvar? I krisutredningen ställer sig moderaterna bakom förslaget om att momsbelägga persontrafiken, vilket innebär att den inte får de konkurrensfördelar som den av miljöskäl borde ha. På vilket sätt visar detta att moderaterna tar sina egna förslag och riksdagens beslut på allvar? Denna sammanställning av moderata ställningstaganden visar att moderaterna egentligen inte alls bryr sig om miljöfrågorna och koldioxiden. Man har som huvudsyfte att se till att bevara och utveckla kärnkraften som är en djupt omoralisk energiform. Hur kan det komma sig att moderaterna inte avger en motion med förslag om att vi i Sverige skall bryta vårt eget uran? Vi har ju trots allt världens största tillgångar av uran. Varför anser moderaterna inte att vi skall bryta uran, anrika det och använda det i våra kärnkraftverk? Kärnkraften är ju ändå, enligt moderaterna, den allra renaste av alla energikällor. Den borde utvecklas rejält. Blott Sverige svenskt uran har! Skälet till att det trots allt förhåller sig på det här sättet är att man inte vill se kärnkraftens alla nackdelar utvecklas i Sverige. Eländet lägger man med fördel i andra länder, i Namibia, Nya Guinea och andra u-länder. Moderat energipolitik på det här området är ett enda stort kvalificerat hyckleri, och ett utslag av en gammeldags kolonialism och imperialism. Borde ni inte tänka om och handla i enlighet med de beslut ni ändå har varit med och fattat beslut om, och som ni tycker är så bra? Jag tror faktiskt att vi här i riksdagen kan samla oss till en helt annan typ av energipolitik än den som moderaterna står för. Låt oss verkligen ta koldioxidutsläppen på allvar och se till att vi får skattesystem, hastighetsbegränsning och annat som gör att vi kan minska koldioxidutsläppen och samtidigt avveckla kärnkraften. Det behövs. Tack för ordet!

Fru talman! Riksdagen fattade för ungefär ett år sedan beslut om en förtida avveckling av kärnkraften, som skulle ske genom en stängning av två reaktorer under mitten av 90-talet. Folkpartiet motsatte sig det beslutet. Skälet till detta var framför allt att vi behöver mer tid för att utveckla ny teknik för en elproduktion som kan ersätta kärnkraften. Dessutom innebär en tidigareläggning av avvecklingen stora samhällsekonomiska kostnader och negativa miljöeffekter. Vår kritik av beslutet som fattades i maj 1988 är helt befogad. Nu måste frågan ställas, Birgitta Dahl: Vart tog den alternativa miljövänliga energin vägen? Det var ju den som skulle ersätta kärnkraften — inte olja, kol, naturgas och andra fossila bränslen. Var det meningen att kärnkraft skulle ersättas med kärnkraft, vilket nu blir fallet till viss del till följd av brist på andra alternativ? Nej, miljöoch energiministern måste nog medge att det var ett förhastat och oklokt beslut att avveckla två reaktorer 1995 och 1996. Dessutom slog man fast att avvecklingen skall ske i Barsebäck och Ringhals, oavsett om det skulle uppstå problem i något av de andra kärnkraftverken. Även om en reaktor tas ur drift i både Barsebäck och Ringhals, kommer vi att ha kvar kärnkraftsdrift där under ytterligare åtskilliga år framöver. Den minskning av det totala kärnkraftsavfallet som eventuellt blir resultatet av en förtida avveckling måste betraktas som ytterst marginell. Beslutet blir därför en dyr affär utan några egentliga vinster. Det finns anledning till oro, både vad gäller de samhällsekonomiska kostnader och de negativa miljöeffekter som en forcering av kärnkraftsavvecklingen ger upphov till. Det finns säkert möjligheter till att en ny miljövänlig produktionsteknik på längre sikt skall kunna trygga mänsklighetens energiförsörjning. Men på kort och medellång sikt är svårigheterna stora. Riksdag och regering har främst av miljöskäl stängt dörren för fler energislag. Kärnkraften skall vara avvecklad till år 2010. De sista orörda älvarna är undantagna från vattenkraftsutbyggnad. Koldioxidutsläppen får inte öka, vilket innebär kraftigt begränsade möjligheter att använda fossila bränslen. Vi tror att det fortfarande finns en stor potential när det gäller hushållning och effektivisering. Men utan tvivel behöver en stor del av, eller hela kärnkraftskapaciteten, ersättas med en ny produktion. Med de restriktioner som finns torde de möjligheter som står till buds i princip inskränka sig till bioenergi och vindkraft. Samtidigt tycker jag att socialdemokraterna skall sluta försöka inbilla svenska folket att naturgas är en ren energikälla. Visst är den bättre än kol och olja, men den är lika fullt ett fossilt bränsle som vid förbränning ger ifrån sig betydande mängder koldioxid, dvs. den gas som är den största boven bakom den s.k. drivhuseffekten. Det är egentligen endast biobränslen som inte ger miljön nettotillskott av koldioxid, förutom kärnkraft och vindkraft. Att biobränslen och vindkraft skulle kunna ersätta kärnkraften är naturligtvis orealistiskt. Inte ens de mest optimistiska experterna kalkylerar med möjligheten att biobränslen och vindkraft kan täcka ens halva kärnkraftskapaciteten — inte ens efter år 2000. Så vad gör regeringen nu? Vilket beslut blir minst smärtsamt att bryta upp, Birgitta Dahl, den förtida kärnkraftsavvecklingen eller det s.k. koldioxidtaket, eller tänker regeringen ge sig på de sista orörda älvarna? Det vore väl ändå ett för desperat grepp. Och jag har uppfattat att miljöoch energiministern tidigare i dag under frågestunden har lovat att de fyra älvarna skall bevaras. Nej, om riksdagsbeslutet att stänga två kärnkraftsreaktorer 1995 och 1996 står fast är det mycket sannolikt att dessa reaktorer ersätts av just kärnkraft. Energiuttaget från de återstående tio reaktorerna kan bli så stort att de klarar nästan vad tolv reaktorer tidigare har antagits göra. Då frågar man sig naturligtvis: Vad finns det för logik i detta handlingssätt? Den svenska kärnkraften har ju knappast blivit säkrare, och det blir inte heller mindre kärnkraftsavfall. Är detta bara ett sätt att försöka lura en högljudd avvecklarfalang inom och utanför det socialdemokratiska partiet? Det är i så fall en ganska vansinnig kurragömmalek, statsrådet Birgitta Dahl.

Fru talman! Först vill jag instämma med föregående talare om att det är fel att avveckla bara en reaktor i Barsebäck. Självfallet bör båda reaktorerna avvecklas. Danmarks parlament har bett Sverige att göra det. Om folkpartiet tillsammans med centern, vpk och miljöpartiet instämmer i kravet på att båda reaktorerna i Barsebäck nu skall avvecklas är jag övertygad om att vi kan få med oss regeringen. Det är naturligtvis mycket mer logiskt att avveckla båda. Det är mycket märkligt att Gudrun Norberg som liberal och anhängare av marknadsekonomi tycks vilja ha någon sorts planhushållning för energin, innan hon kan vara beredd att släppa de storskaliga och livsfarliga energikällor som vi har just nu. Hon säger att det inte har blivit något av alternativen. Orsaken är ju helt enkelt att marknaden successivt har urholkats när den enorma mängden kärnkraftsel har kommit ut på marknaden. De aktörer som har byggt upp ett sätt att utnyttja biobränslen och som ville och kunde bygga vindkraftverk börjar lägga av med detta. Det är en marknad för alternativen som behövs. Men självfallet behövs också kraftfulla åtgärder från regeringens sida för att stimulera till detta. Jag vill till Gunnar Hökmark säga att moderaterna inte kan komma ifrån att trafiken är den allra största källan till koldioxidutsläppen i vårt land. Moderaterna vill främja biltrafiken. Moderaterna talar om rening av avgaser, men det har ingenting med koldioxid att göra. Katalysatorerna tar inte bort koldioxid. Moderaterna får sluta tala om att de önskar minska koldioxidutsläppen så länge de inte också kraftfullt tar avstånd från bilismen och i stället vill satsa på järnvägen. Vi måste avskaffa kärnkraften, kanske fortare än någon av oss har räknat med. Ju äldre kärnkraftverken blir, desto farligare blir de. Jag vill citera ett svenskt referat från kärnkraftsindustrins egna facktidskrifter, Nuclear Engineering Internat'l, november 1988, s. 46-48 och Nucleonics Week, den 12 januari 1989, s. 5-6. I dessa tidskrifter talas det om att reaktortankar så småningom blir spröda, vilket vi visste. Men även ganska nya fakta tillkännages i tidskrifterna. Jag citerar från det svenska referatet: ”En åldringseffekt som drabbar tanken, är successiv försprödning genom neutronbestrålning. Vid höga temperaturer behåller tankmaterialet sin seghet, men den temperatur vid vilken materialet blir sprött kryper sakta uppåt. Om drifttemperaturen i vissa situationer hamnar under omslagstemperaturen, finns risk för tankbrott.” I Loviisa i Finland finns det en reaktor som man inte är säker på att man kan driva i fortsättningen på grund av att tanken har blivit så spröd. Det har även talats om försprödning av tanken i Oskarshamn. Om ett tankbrott inträffar hjälper inga filteranläggningar, då är katastrofen ett faktum. Vi måste stoppa denna livsfarliga energikälla. Birgitta Dahl har tidigare i dag talat om att man nu över hela världen håller på att avveckla kärnkraften och att den ingalunda är någon framtidsmöjlighet. Jag vill gärna instämma i detta. Ibland får man nämligen i propagandan höra att det bara är vi i Sverige som skulle vara tveksamma när det gäller kärnkraften — tvärtom. Sverige var bland de första, men nu är nästan alla länder i världen utom vissa inställda på att avbeställa kärnkraftverk. 100 miljarder dollar har lagts ned på kärnkraftverk, men kärnkraftverk avbeställs ändå. Man har bestämt sig för att inte gå in för kärnkraft. Sverige skall väl inte bli sist? Denna energikälla är livsfarlig, och det finns alternativ. Birgitta Dahl säger i svaret till Gunnar Hökmark att man vill intensifiera energihushållningen. Jag tycker fortfarande inte att vi har fått någon konkretion, och i fråga om detta håller jag med Gunnar Hökmark. Jag hoppas att energiministern nu kan ge oss en konkretion. På vilket sätt intensifierar man från regeringens sida möjligheterna till energihushållning, när oljepriset nu går ner och när man fortfarande har så oerhört mycket kärnkraft som man vill mata in i nätet? Kraftvärme och industriellt mottryck skall byggas ut så långt det är ekonomiskt rimligt, säger energiministern — ekonomiskt rimligt för vem? Man bestämmer ju väldigt mycket från annat håll när en satsning blir ekonomiskt rimig. Om t.ex. ett företag vill bygga ut mottryck och producera el också, blir detta beroende av om Vattenfall dumpar priserna, så att företaget får sådana villkor att det inte lönar sig för det att använda sin egenproducerade el. Vattenfall kan också försvåra för företaget att få köpa el från nätet, om det skulle behöva det. Vidare är finansieringsvillkoren oerhört ojämna, vilket vi var inne på tidigare i debatten i dag. Vattenfall har möjlighet att finansiera genom att avskriva vattenkraft, medan kommuner, företag och andra aktörer måste låna upp pengar till enorma räntekostnader. De olika aktörerna är alltså inte jämspelta. Jag anser att Birgitta Dahl nu måste ta tillfället i akt och konkretisera hur regeringen vill intensifiera hushållningen, se till att förnybara system kommer in och inte bara tala vackert utan verkligen se till att detta blir trovärdigt för de många aktörer i samhället som skall se till att detta sker i praktiken. Det är ju inte byråkrater som bygger kraftverk, det är aktörerna — näringsliv, kommuner, osv. De måste tro på politiken, och en konkretisering från Birgitta Dahl är absolut nödvändig.

Fru talman! Jag vill först till Gudrun Norberg säga att jag anser att uttrycket förtida avveckling är felaktigt. Redan i det avvecklingsprogram som linje 2, som även folkpartiet stod bakom, lade fram före folkomröstningen sades det att avvecklingen skulle inledas med att man ställde av de första reaktorerna under 1990-talet. Det stod i programmet. Vi har flyttat fram tidpunkten med två tre år, därför att vi gjorde den samlade bedömningen att man med en sådan åtgärd skulle få en avveckling som var lugnare och säkrare och på ett bättre sätt tryggade elförsörjningsmål, miljömål och sysselsättningsmål. Nu vill folkpartiet lämna över detta till marknadskrafterna och samtidigt planhushålla. Men det går inte ihop. Jag tror att det innebär betydligt större risk att sitta med händerna i kors och vänta på att andra skall lösa detta problem fram till åren före år 2010. Jag tycker att det vore mycket bra om folkpartiet ville komma fram ur sitt eget lilla hörn i energidebatten. De som verkligen är isolerade när det gäller energifrågorna är moderaterna. När man lyssnar till Gunnar Hökmark och andra faller inte bara sådana ord som hyckleri i sinnet utan också det kända uttrycket ”Man merkt die Absicht und wird verstimmt”. Det är inte roligt, Gunnar Hökmark. På alla de fyra punkter som Gunnar Hökmark tog upp, nämligen påstådd ökning av fossilanvändning, påstådd ökning av koldioxidutsläppen, höjda elpriser och osäkerhet när det gäller tillförsel, har han fel. Han fick lov — och där märkte man avsikten — att den här gången isolera sig inte bara till energisystemet med åsidosättande av den politik som moderaterna står för på trafikområdet och som inte tål granskning utan t.o.m. elsystemet. Jag erkänner gärna att i ett övergångsskede när vi använder naturgas på vägen till vätgas och ännu bättre effektivitet får man just inom elproduktionen en ökad användning av fossila bränslen. Ser man på det totala energisystemet kan man konstatera att vi använder naturgas allra mest för att ersätta olja och kol. Då blir effekten inom energisystemet ändå sådan att vi kan klara miljömålen. Om man dessutom verkligen vill klara riksdagens miljömål, då måste man också ge sig på andra källor, framför allt trafiken. Det är på sätt och vis bra att den tabell som vi har redovisat nu kommer upp till diskussion. När vi redovisade den valde vi medvetet den av kraftindustrin presenterade investeringsplanen för att ingen skulle komma och påstå att det var några teoretiska skrivbordsprodukter. Den planen togs inte fram förrän de nödvändiga oåterkalleliga besluten om avstängning av två reaktorer hade fattats. Man påstod tidigare att det inte fanns möjligheter att över huvud taget få elproduktionsanläggningar på plats. Nu har det visat sig att det finns möjligheter att till mitten av 1990 få produktionsanläggningar på plats vilka har nästan dubbelt så stor kapacitet som den som faller bort. Detta är naturligtvis inte regeringens program. Vi skall klara så mycket som möjligt med effektivisering och med ny teknik som baserar sig också på vind och biobränslen även under den här perioden. Vi har självfallet inte föregripit någon tillståndsprövning. Vi har inte heller sagt att alla dessa anläggningar skall byggas. Besparingspotentialen är beräknad till 10-15 TWh. Detta visar att det finns en mångdubbel marginal för att klara en säker elförsörjning. Det är viktigt att kunna visa. Sedan skall vi välja den metod som ur miljösynpunkt ger bäst resultat. Vi har ökat hushållningen så bra att vi i dag använder mindre energi än vad vi gjorde i mitten av 70-talet. Jag vill gärna säga att det har skett genom förenade insatser av borgerliga och socialdemokratiska regeringar. Nu satsar vi på ett program på 400 miljoner, där samarbetet med kommunerna är en viktig del. Ännu så länge har inte så mycket resultat hunnit falla ut, men vi gör mycket stora satsningar. Dess bättre, Birgitta Hambraeus, sjunker inte oljepriset. Det har höjts med 50 96 det senaste halvåret och fortsätter att höjas. Biobränsleanvändningen har ökat från 62 till 66 TWh sedan 1986. Senast i går redovisade jordbruksministern här i riksdagen nya insatser på det här området. Totalt sett har vi i dag mindre fossilanvändning och en planering för mindre fossilanvändning än i den plan jag övertog från de borgerliga regeringarna 1982 när jag blev energiminister.

Fru talman! Jag måste säga att det är litet smaklöst när Birgitta Dahl berömmer sin energipolitik med att säga att vi har minskat beroendet av fossila bränslen, vilket hon också gjorde tidigare i dag när hon refererade till IAEA:s undersökningsrapport. Men detta har ju skett tack vare den kärnkraft som har tagits i bruk under tiden. Minskningen av utsläppen från den svenska elektricitetsproduktionen beror helt och hållet på den ökning av kärnkraftsanvändning som skett under denna tid. Den ökning av användningen av fossila bränslen som nu kommer att ske är ett resultat av den politik som Birgitta Dahl för, en återintroduktion av fossila bränslen som bär Birgitta Dahls signum. Då är det ingen påstådd ökning, som energiministern försökte göra gällande.

Så det duger inte, Birgitta Dahl, att bara avfärda detta och låtsas som ingenting. Då kommer frågan: Hur skall socialdemokraterna klara detta med koldioxid? Det vore bättre om Birgitta Dahl svarade på konkreta frågor i stället för att komma med den humbug som det innebär att skryta med att vi har minskat beroendet av fossila bränslen, för det har ju skett tack vare kärnkraften. Svara på sakfrågor i stället för att gå till luddiga personangrepp av olika slag. Inom trafikpolitiken är det mycket som skall göras, men just nu gäller frågan energi. Där kan vi konstatera att socialdemokraterna till skillnad från oss moderater planerar för att öka fossilanvändningen i strid med folkomröstningen och planerar att låta koldioxidutsläppen öka i strid med riksdagens beslut. Förklara hur det här skall gå ihop i stället för allmänna angrepp mot min person eller någon annan här i kammaren!

Fru talman! Om det blir planhushållning eller om vi lämnar oss åt marknadskrafterna är en fråga som Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl får göra upp sinsemellan, det bryr vi oss faktiskt inte så mycket om. Däremot bryr jag mig om att Birgitta Dahl sade att det är fel att säga ”förtida”. Tyvärr har jag ingen valsedel från folkomröstningen med mig. Men jag har för mig — jag kan alltså inte svara riktigt för ordalydelsen — att det stod ungefär så här: I avvaktan på förnybara energikällor — — — skall kärnkraften vara avvecklad senast till år 2010. Det finns alltså inga alternativ. Då är det ”förtida” avveckling. Statsrådet uppmanar folkpartiet att komma fram med energidebatten. Nu är det ju socialdemokraterna som har regeringsansvaret i Sverige och skall, och har också lovat, att komma med en energipolitik som visar på alternativ. Statsrådet åker runt i landet och gör allt för att lugna alla kritiker och säger ungefär så här: Allt skall ordna sig så småningom. Men frågan kvarstår: Var är alternativen? Vilket beslut kommer regeringen att vilja riva upp? Blir det stängningen av de här båda aggregaten, 95 och 96, eller blir det koldioxidtaket? Sannolikt måste det bli ettdera. Eller är det så att regeringen ser riksdagens uttalande om ett tak för koldioxidutsläppen som ett slags ballongtak — ju mer luft man blåser upp med, desto mer höjer det sig? Vi varnade från folkpartiets sida för att en förtida kärnkraftsavveckling skulle framtvinga just en ökad användning av fossila bränslen. Och tyvärr måste jag säga att vi håller på att få rätt. Den del av kärnkraften som inte ersätts med mer kärnkraft kommer sannolikt att ersättas med naturgas, med en ny kolkraftsanläggning och med nya oljekraftverk — alltså en ökning av koldioxidutsläppen. Detta är ingenting annat än ett misslyckande, statsrådet!

Fru talman! Vi fick alltså nu en antydan om vad regeringen håller på att göra. Jag tycker att det är bra att man försöker ta kontakt med kommunerna, även om det ännu inte har blivit så mycket av det. Jag hoppas verkligen att man intensifierar denna verksamhet. Det finns ju fortfarande kvar en förening av energirådgivare i kommunerna. Trots att bidraget togs bort och trots att många kommuner har prioriterat annorlunda kämpar den föreningen. En mängd kompetens finns. Ett samarbete som gör att man förstår att regeringen vill allvar är oerhört väsentligt. Gudrun Norberg bryr sig inte om huruvida det gäller planhushållning eller inte och säger att det här med inhemska bränslen inte har visat sig vara någonting. Känner Gudrun Norberg till att det faktiskt används lika mycket energi från inhemska bränslen, huvudsakligen skogsbränslen, som från kärnkraft i landet nu? Som Birgitta Dahl påpekade har den användningen ökat. Problemet är bara nu, Birgitta Dahl, att marknaden är så trång, eftersom det finns mycket av andra alternativ, att man inte blir av med sitt flisberg, att man har väldigt svårt att komma fram på marknaden. Därmed måste regeringen underlätta för dem som är verksamma på detta område, eftersom det ju gäller framtidens energikälla. Jag börjar undrar om inte Gunnar Hökmark måste läsa litet av grunderna i fysik. Jag kan inte så mycket av sådant själv, men jag har under mina 18 år i riksdagen lärt mig att bilar onekligen drivs av en energikälla — annars kan de inte gå framåt. Trafiken kan vi alltså inte utesluta från energipolitiken. Bilarna drivs med bensin, med olja — med fossila bränslen. Det är på det området man verkligen har ökat användningen, och ni kommer inte ifrån den debatten.

Fru talman! Jag tycker att det här har varit en intressant interpellationsdebatt. En av de slutsatser man kan dra av den i dag är att folkpartiet har lierat sig med moderaterna i det här sammanhanget. De har mer eller mindre mält sig ur energidebatten genom sitt starka engagemang för svensk kärnkraft. Jag tycker att det är utomordentligt beklagligt att folkpartiet har försatt sig i den här situationen. Men förklaringen ligger naturligtvis i de här två partiernas karaktär — de är ju de mest tillväxtvänliga i svensk politik. Ökningen i den materiella förbrukningen ser man närmast som det bästa som kan finnas. Då blir man naturligtvis utomordentligt intresserad av att se till att det finns ett överflöd av energi, så att man kan producera så mycket som möjligt i varje givet ögonblick — och framför allt se till att produktionen ökar så mycket som möjligt. Folkpartiet har emellertid ett namn som förpliktar — att det skall vara ett parti för folket. Det är ändå folket som kommer att lida av den politik som nu kommer att föras, så jag hoppas verkligen att ni successivt kommer att omdana er politik så att den på något sätt harmonierar med det namn ni har valt.

Fru talman! Nej, Gudrun Norberg, vi kommer inte att behöva riva upp vare sig beslutet om den första tidpunken för att avveckla kärnkraften, beslutet att klara riksdagens mål när det gäller koldioxidutsläppen eller beslutet att skydda de outbyggda älvarna. Jag vidhåller att det är fel att tala om förtida avveckling. Jag minns så väl när Linje 2:s avvecklingsplan presenterades. Det var Birgit Friggebo som då företrädde Linje 2 och skötte den presentationen, vari bl.a. framgick att kärnkraftsavvecklingen skulle inledas med att de första aggregaten ställs av under 90-talet. Gå till källorna och läs det! Det var faktiskt också borgerliga regeringar som stod för naturgasintroduktionen i Sverige, visserligen med ekonomiska villkor som är fullständigt hopplösa att arbeta med — och de misstagen kommer vi inte att göra om i de förhandlingar som nu förs. Men det var alltså faktiskt borgerlig politik. Man planerade då också för en massiv kolintroduktion. Bland det första jag gjorde som energiminister var att stoppa de planerna, att skärpa kraven för kolanvändning och att införa tillståndsprövning för varje anläggning som skulle använda kol, varvid man bl.a. måste pröva i varje enskilt fall om det finns ett annat alternativ i stället. Gunnar Hökmark har fortfarande fel; det blir inte bättre av att han upprepar sina felaktiga påståenden. Det blir ingen nettoökning av fossilbränsleanvändningen i Sverige eller i energisystemet, däremot inom elsektorn enskilt. Men vi använder ju mer än hälften av naturgasen för att ersätta kol och olja i värmeproduktion och i industriella processer direkt, och därför blir det ingen nettoökning. Risken för en nettoökning finns i trafiksystemet, som i dag svarar för en tredjedel av CO>utsläppen. Den andelen växer, och den är alltså mycket större än i energisystemet. Ni saknar trovärdighet i de här frågorna, dess värre, så länge ni inte erkänner fakta och tar dem på allvar. Jag har läst riksdagens beslut mycket noga. Där talas det inte om elsektorn. Det talas om att de totala CO> utsläppen inte får öka, och det tänker regeringen se till att vi klarar. Fru talman! I de internationella diskussioner som nu förs med sikte på en klimatkonvention, och med sikte på 1992 års globala miljökonferens, blir det en allt större samstämmighet i en rad frågor. En är vilka ämnen vi skall föra fram och arbeta med under de närmaste åren. Det första ämnet är klimatfrågorna. Vi inser också att det då behöver göras massiva insatser på en rad områden — när det gäller energi, trafik, industri och när det gäller att rädda regnskogarna. Då måste vi ha en snabbavveckling av all användning av CFC. Tack vare det goda exempel som Sverige har gett på det här området, börjar nu allt fler regeringar våga bestämma sig för snabbare avveckling av CFC. Inget land ligger ännu så långt framme som Sverige i sin planering, men det blir allt bättre. Vi arbetar nu mycket intensivt för att ett avtal på detta område skall kunna slutas redan i vår vid förhandlingar som kommer att äga rum i Helsingfors. Men det är också så, att allt fler inser vad ni inte har insett, nämligen att kärnkraften innebär en återvändsgränd. Man kan inte använda den för att klara fossilbränsleproblemen, och man kan inte använda den som energikälla för framtiden i världen. Vad vi nu börjar enas om är precis det som ligger som grund för regeringens energipolitik: För den framtida energiförsörjningen måste vi befria oss från beroendet av både kärnkraft och fossilbränslen.

Herr talman! Först något om bilarna som centern och även Birgitta Dahl har fört en diskussion om. Men Birgitta Dahl sitter ju med i regeringen. Det är således hon som bör redovisa vilka åtgärder som skall vidtas. Vad vi har föreslagit är att man på olika sätt skall stimulera till en effektivare och bättre förbränning när det gäller den svenska bilparken. Jag har inte sett att Birgitta Hambraeus parti kommit med några mer radikala förslag i det avseendet. Oavsett hur det blir i fråga om biltrafiken gäller följande. Om den svenska kärnkraften ersätts med fossila bränslen — i interna promemorior säger ju socialdemokraterna att det är på det sättet som vi skall klara avvecklingen — ökar användningen av fossila bränslen, och därmed också koldioxidutsläppen. Det är ett ofrånkomligt faktum. Även om vi kan uppnå minskningar på andra områden, innebär en avveckling av kärnkraften, när denna ersätts med fossila bränslen, att koldioxidutsläppen blir större än de annars skulle ha varit. Jag skulle ha varit utomordentligt glad om Birgitta Dahl hade valt att här i dag tala om på vilket sätt de totala koldioxidutsläppen skulle kunna minska. Hon för ju en politik som innebär att kärnkraften ersätts med fossila bränslen, som kommer att medföra större utsläpp. Utsläppen blir 12 20 större än dagens. Birgitta Dahl säger här: Vi tänker inte tillåta en ökning. Men det imponerar inte, för det har Birgita Dahl under lång tid upprepat i olika talarstolar. Resultatet är att vi nu hamnar i en fossilfälla och tvingas acceptera en snabb introduktion av gas. Sedan helt kort. Jag och det parti som jag företräder anser att naturgasen är bra när det gäller att ersätta kol och olja. Det finns ingen meningsskillnad i det avseendet. Men för den skull finns det ingen anledning att riskera att hamna i den eufori som i dag finns när det gäller naturgasen — som om denna skulle vara en fullständigt ren energi. Jag tycker att det är litet farligt, med tanke på den kommersiella situation som Birgitta Dahl nu har försatt sig i, att vara totalt beroende av naturgas. Det kommer att påverka de kommersiella villkor som Birgitta Dahl ännu inte alls har kunnat presentera. Herr talman! Vad vi ser i dag — det har vi exempel på — är hur det ansvariga statsrådet isolerar sig från verkligheten genom att avfärda alla argument och synpunkter som kommer från personer utanför det egna kansliet med uttalanden om att det rör sig om propaganda eller om arbetsgivare som skrämmer. Hon säger också att man märker ”die Absicht”. På strålande tyska tar Birgitta Dahl till det uttrycket för att insinuera att det finns andra motiv bakom detta. Men faktum är att när sluträkningen väl är ett faktum är Birgitta Dahl ansvarig för en ökning av användningen av svenska fossila bränslen som gör att koldioxidutsläppen blir 12 26 större än i dag — en ökning som vi hade kunnat undvika.

Herr talman! Jag tror inte att det är så, att Gunnar Hökmark inte kan läsa och räkna. Däremot tror jag att han medvetet förtränger sanningen — kanske t.o.m. för sig själv. Det är väldigt synd. Det handlar nämligen inte om en gasintroduktion av enorma mått. Vad vi nu diskuterar är användningen av naturgas som är mindre än t.ex. användningen av biobränslen eller den inhemska energikällan vattenkraft. Mer än hälften skall användas för att ersätta olja och kol. Jag talar nu långsamt för att Gunnar Hökmark skall förstå detta — jag är dock klar över att han kanske aldrig kommer att erkänna det offentligt. Prot. 1988/89:92 Vidare upprepar jag för säkerhets skull långsamt och tydligt att detta är en 7 april 1989 övergångslösning — på vägen mot ett energisystem som i sin helhet skall bygga FIRE 2 Sä HIRGE ns Lå é Meddelande om interpå effektivitet och på förnybara, miljövänliga energikällor — med utgångs ; 4 pellationssvar punkt i naturens eget kretslopp. "Pet är på det sättet som det faktiskt armöjligt för 055 ätt genomföra den Om Svenska Tobaks här omställningen utan att de totala utsläppen av koldioxid ökar.

Herr talman! Bo Lundgren har ställt interpellation 151 om tillämpningen av miljöskyddslagen till mig. På grund av min sjukfrånvaro fick jag skjuta upp mitt svar. Eftersom Bo Lundgren inte kan ta emot svaret i dag, kommer jag att besvara hans interpellation den 8 maj.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig hur Sverige genom statens ägande av ett multinationellt och rent kommersiellt tobaksbolag skall leva upp till sina samhällspolitiska åtaganden gentemot WHO. Hon har vidare frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att få till stånd en förändring med anledning av att det inte synes lämpligt att ett svenskt statligt tobaksbolag exporterar sina produkter till länder i tredje världen. Svenska Tobaks AB är ett dotterbolag till Procordia AB, som till 81 96 ägs av staten. Procordiakoncernen har sedan år 1984 inriktat sin verksamhet mot ett långsiktigt industriellt ägande inom fyra affärsområden. Affärsområdenas produkter hör hemma inom konsumentbranschen, dit Tobaksbolaget hör, kemi-/läkemedelsbranschen, servicebranschen och verkstadsbranschen. I den proposition som föregick introduktionen på Stockholms fondbörs av Procordia AB år 1987 framhölls att målet för staten som ägare måste vara att skapa en bättre balans mellan verksamheter med olika konjunkturkänslighet, maknadsprofil och kapitalintensitet. De bolag som ingår i koncernen arbetar under samma förutsättningar. Någon särskild form av samhällsansvar har inte utpekats av riksdagen för något av dessa företag. Tobaksbrukets negativa effekter på människors hälsa har beskrivits i många sammanhang. Ur hälsopolitisk synpunkt anser jag det angeläget att vidta åtgärder för att minska användningen av tobak. En särskild utredare har också tillkallats för att utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 95 tobaksbruket. Om villkoren för Tobaksbolagets verksamhet bedöms ha betydelse när det gäller att minska tobakskonsumtionen, förutsätter jag att utredaren tar upp frågan till behandling i ett kommande betänkande. När det gäller ansvaret för export av bl.a. tobaksvaror diskuterades, som bekant, denna fråga i riksdagen den 15 mars, dvs. för mindre än en månad sedan. Diskussionen föranleddes av näringsutskottets betänkande om export m.m. av alkoholdrycker och tobaksvaror. Betänkandet behandlade tre motioner, varav en väckts av Barbro Westerholm. Ett av yrkandena i denna motion gällde att Sverige i WHO skall verka för internationella regler, innehållande etiska riktlinjer för marknadsföring av alkohol och tobak. Detta yrkande vann riksdagens gillande. Däremot avslogs de båda andra yrkandena i motionen. Det ena av dessa gällde att Svenska Tobaks AB skulle bli föremål för översyn vad gäller ställning och inriktning med utgångspunkt i WHO:s hälsopolitiska åtagande. Mot bakgrund av att riksdagen nyligen tagit ställning som jag har redovisat har jag inte för avsikt att för närvarande aktualisera några förändringar av Tobaksbolagets formella möjligheter att bedriva sin verksamhet. Jag förutsätter att bolaget på eget ansvar beaktar såväl hälsopolitiska synpunkter som de villkor för marknadsföring som gäller i varje land där bolaget saluför sina produkter. Självfallet kommer jag att verka för att Sverige skall uppnå WHO:s mål i fråga om att minska användningen av tobaksvaror. Jag ser inte att detta arbete har något direkt samband med att staten till stor del äger Tobaksbolaget.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag vet inte om det var planerat eller om det är en slump, men svaret kom på Världshälsodagen, den 7 april. Den firas varje år till minne av att Världshälsoorganisationen grundades. I dag går socialstyrelsen ut med en liten programskrift som heter Ett brett grepp på folkhälsan. I detta lilla häfte beskrivs WHO:s hälsostrategi, som man vill göra mer känd. Det är nog nödvändigt — det har jag märkt både utanför riksdagshuset och i riksdagsdebatterna. Denna strategi understryker att målet om en bättre folkhälsa, hälsa för alla år 2000, inte kan nås av hälsooch sjukvården ensam, utan här måste andra sektorer också samverka. Det handlar om industri, näringsliv, kommunikation, osv. Det gäller också arbetet i fråga om rökningen, där WHO har satt upp målet att 80 26 i Europa skall vara rökfria 1995 och att rökningen skall ha minskat med 50 90. I detta arbete har Sverige haft en mycket pådrivande roll. Jag har själv varit med i Sveriges delegation i Världshälsoförsamlingen och suttit i dess styrelse, och jag har där klart fått uppdraget att driva tobaksfrågorna med stor intensitet. Sverige tillsammans med de nordiska länderna har här varit pådrivande. Jag är mycket glad att dessa etiska regler nu har kommit ett steg vidare, och jag ser fram mot att Sverige i Världshälsoförsamlingen i maj kommer att starta det arbetet för att få till stånd sådana etiska riktlinjer för marknadsfö ring av alkohol och tobak. Det är, som jag ser det, ett vidare angrepp än att angripa reklamen enbart, därför att marknadsföring kan ske på så många sätt. Jag hoppas också att Sveriges styrelseledamot i WHO:s styrelse med all kraft kommer att driva detta vidare. Jag tillhör det liberala partiet, som vill värna om näringsfriheten, men när näringsfriheten kommer i kollision med hälsomålen måste jag som läkare prioritera hälsomålen. Det är därför som jag satsar så hårt på åtgärderna mot tobaksbruk, alkoholmissbruk och missbruk i övrigt. Socialministern ser inte riktigt denna konflikt. Han säger sig vilja verka för WHO-målen men betraktar samtidigt Tobaksbolaget som alla andra bolag — vilket riksdagen också har gjort — som har ett vinstintresse. Det har alla bolag; det är deras mål att sälja så mycket som möjligt. Socialstyrelsen, som är regeringens expertorgan i dessa frågor — den expertrollen understryks särskilt i socialstyrelsepropositionen — säger däremot i den pressrelease som gick ut med WHO-skriften: Det finns intressekonflikter där hälsan tycks väga lätt. Statliga företag, restaurangnäringen, turistbranschen är några intressenter som tjänar på alkoholoch tobakskonsumtionen. Stat och kommuner spelar dubbla roller. Alkoholkonsumtion bidrar till sysselsättning och ger skatteintäker men skapar missbruk, våld och social utslagning, vilket drar stora kostnader och måste mötas med offentliga insatser. Expertmyndigheten socialstyrelsen ser alltså denna konflikt. Det är därför bra att socialministern tar upp tobaksutredningen. Den borde tackla frågan om denna dubbelmoral som man ägnar sig åt. Sedan säger socialministern att han förutsätter att Tobaksbolaget på eget ansvar beaktar WHO:s hälsopolitiska mål och dessa marknadsföringstankar. Om jag vore VD i bolaget skulle jag känna det som litet mödosamt att vara den som tar detta ansvar. Det måste ändå vara ägaren som tydligt uttalar sin vilja med bolaget. Om Tobaksbolaget skall arbeta med WHO:s strategi skall det arbeta för skydd för icke-rökare och befrämjande av en miljö fri från tobaksrök samt utveckla hälsoupplysning. Utbildning av hälsooch sjukvårdspersonal är viktig, och även praktisk hjälp till rökavvänjning. Prisoch beskattningspolitik för tobak lyfts fram i WHO-strategin, liksom restriktioner beträffande produktion, distribution, marknadsföring och reklam i fråga om tobak. Jag tycker fortfarande att det rör sig om dubbelmoral när staten handlar på ett sätt inom hälsoområdet och samtidigt torpederar hälsoarbetet genom att handla i motsatt riktning inom ett annat område. Jag vill fråga socialministern vad som är viktigast: Är det att Sverige tar ett ansvar för det internationella folkhälsoarbetet, eller är det att Sveriges inkomster av tobaksförsäljningen ökar? Folkhälsoarbetet fordrar konsekvens och att man hela tiden driver på. Sverige har ett gott rykte när det gäller detta arbete internationellt, och låt oss värna om det!

Herr talman! Jag skulle också gärna vilja ta till orda i denna debatt. Jag delar Barbro Westerholms uppfattning att svaret är något grumligt när det gäller målkonflikten, som är uppenbar. Sverige har mer än ett ansikte i denna fråga, minst två. Det ena är friskt och fräscht och utstrålar omtanke och välvilja. Med det förmår Sverige sätta upp krav och gränser och har omtanke om små och svaga när det behövs. Det andra ansiktet är däremot litet blekare. Med det visar Sverige ett ointresse för andras problem och har uppfattningen att den som bär sig dumt åt får skylla sig själv. Båda dessa ansikten är alltså samhällets, den svenska statens. När den första rapporten kom om skadeverkningar i samband med tobaksbruk för 25 år sedan hände det en hel del. Då kom utredningar till stånd, och information gick ut, osv. Sverige vann internationell berömmelse för detta arbete. Samtidigt ägde staten sedan gammalt ett tobaksmonopol, som mycket liknade en myndighet eller ett affärsdrivande verk, som utarbetade informationsmaterial om de risker som nu hade upptäckts. Så småningom förändrades tobaksmonopolet, som vi har hört, och det blev ett mera kommersiellt arbetande företag. Det ställs inte längre några andra krav på det statsägda bolaget än dem som ställs på privata och utländska företag. Målet är att sälja fler cigaretter än konkurrenterna och att vara en ”stor och stabil vinstgenerator”. Det är här som de två ansiktena kommer in, denna målkonflikt. Vad har vi då gjort i Sverige i tobakfrågan? Jo, vi har åstadkommit en del vad beträffar tobaksbruket inom landet. Det finns numera varningstexter, och reklamen har begränsats. Vi har också gjort saker utomlands. Under en följd av år har vi stött WHO:s initiativ till åtgärder mot tobaksbruket, och WHO har i de sammanhangen uttalat stark kritik mot det sätt på vilket internationella bolag arbetar. Man har också försökt att förorda reklamförbud. Sverige har alltså uppfattats som ett land med en klar viljeinriktning att motverka tobaksbruket och som en bundsförvant till rökfriorganisationerna både i Sverige och i andra länder. Samtidigt som detta sker har Tobaksbolaget blivit alltmer internationellt, och dess reklam utomlands följer ingalunda några svenska lagar om varningstexter, begränsning av reklam e.d. Reklamförbudet är någonting som socialstyrelsen och många av oss här i riksdagen har arbetat med under många år. Nu är det föremål för utredning, som vi känner till. Tobaksbolaget vill däremot inte ha ytterligare reklamrestriktioner. Dess VD säger: ”Vi motsätter oss inte regler så länge de är konkurrensneutrala — — — men det är de inte längre.” Prispolitiken har använts. Informationsinsatser har gjorts. Centralt över statsbudgeten anslås knappt 6 milj.kr. per år till upplysning om tobakens skadeverkningar. Detta kan ställas mot att Tobaksbolaget i Sverige år 1987 annonserade för 46,5 milj.kr. Vi har arbetat för rökfria miljöer, och regeringen gav 1983 arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen i uppdrag att arbeta fram regler om begränsning av rökning i gemensamhetslokaler, å ena sidan. Å andra sidan: När det första arbetsskadefallet angående lungcancer på grund av passiv rökning var aktuellt hos försäkringskassa uppvaktades riksförsäkringsverket av representanter för tobaksbranschen som presenterade argument mot ett sådant samband. Som jag redan sagt har vi i WHO-sammanhang varit med om att uttala kritik mot den internationella tobaksindustrins agerande i tredje världen. Vi ger omfattande bistånd till länder som Bangladesh, ofta i form av hälsooch sjukvård eller annan humanitär hjälp. Samtidigt exporteras från Sverige tobaksprodukter till Bangladesh, Egypten, Irak, Kuwait etc. När det gäller snus har en arbetsgrupp inom WHO rekommenderat ett totalförbud mot snus i alla länder där bruket ännu inte är fast etablerat, å ena sidan. Å andra sidan har vi fått kännedom om att politiker med flera i länder som velat förbjuda snus har utsatts för lobbyverksamhet från Tobaksbolagets sida. Bl.a. har det påståtts att svenska hälsomyndigheter inte alls är särskilt avoga mot snus. Detta var en rad områden inom tobakspolitiken som uppvisar vårt samhälles dubbla attityd i den här frågan. Jag vill med anledning av det svar som har lämnats här fråga om inte den nu sittande tobaksutredningen också kan ta upp dessa saker, fundera över dem, analysera dem och komma med förslag till hur dessa mycket kontroversiella frågor kan lösas i framtiden.

Herr talman! Barbro Westerholm ställde frågan om hur vi skall ta ställning när näringsfrihetsmål strider mot hälsomål. För egen del menar hon att hälsomålen då får ta över. Jag tror inte vi är oeniga på den punkten. Det är ju vad som har skett i Sverige — i många sammanhang har vi låtit hälsomålen få företräde. Det är bl.a. därför som de åtgärder — det kan diskuteras om de är tillräckliga eller ej — som Margareta Winberg nämnde har vidtagits. Vi har alltså genom att ålägga tobaksförsäljningen restriktioner av olika slag låtit hälsomålen gå före. Vad den diskussion som riksdagen hade så sent som den 15 mars handlade om var huruvida vi kan bestämma vilka regler som skall gälla i andra länder. Riksdagens uttalande blev då, att så länge det råder en marknad på detta område och så länge det finns en konkurrens mellan olika företag, vare sig de är delvis statsägda eller helt privata, får det bli varje lands ensak att bestämma vilka regler som skall gälla i resp. land. Vi kan inte från svensk sida ta över det ansvaret genom att ålägga den svenska exporten särskilda villkor. Det är alltså, som jag uppfattar det, innebörden i riksdagens beslut så sent som för mindre än en månad sedan. Jag har ingen anledning att för min del föreslå en omprövning av det beslutet. Å andra sidan kan jag säga att skulle riksdagen efter ytterligare beslut och fler diskussioner om dessa frågor komma fram till ett annat ställningstagande, så tror jag inte att socialministern har någon anledning att protestera mot ett sådant ställningstagande. Det är väl viktigt att vi ändå har klart för oss — så uppfattar jag riksdagens beslut — att man i detta sammanhang inte kan ha särskilda regler för de företag där det råkar finnas ett statligt ägande och andra regler för de företag där det råkar vara ett privat ägande. Min motfråga till Barbro Westerholm är denna, eftersom jag inte riktigt är på det klara med var hon står i det avseendet: Om det är privata tobaksbolag, som det ändå vanligen är, som konkurrerar på den svenska marknaden, skall då särskilda regler gälla för dem, eller skall det då vara fritt fram för dem att använda de reklammetoder och de marknadsföringsmetoder som företagen själva be stämmer? Eller menar Barbro Westerholm att även privata företag skall åläggas den här typen av restriktioner? Till sist vill jag säga som svar på Margareta Winbergs fråga om tobaksutredningen kan ta upp även den typ av frågeställningar som vi nu diskuterar, att jag i slutet av mitt interpellationssvar sade att jag förutsätter att utredningen, om den finner anledning till det, kommer att ta upp även den här typen av frågor. Jag har just nu inte tillgång till tobaksutredningens direktiv, men jag kan inte se något skäl till att utredningen inte skulle kunna ta initiativ till ytterligare regeländringar, om så anses önskvärt, också i det här avseendet. Sedan får väl riksdagen i vanlig ordning bedöma huruvida man kan ta åt sig sådana förslag eller inte. Så sent som för tre veckor sedan hade riksdagen, som sagt, en ingående debatt om detta. Jag kan inte se att vi kommer så mycket längre genom att diskutera frågan på nytt i dag.
Herr talman! Jag tycker att detta är en lovande interpellationsdebatt. När det gäller restriktioner anser jag att samma sak skall gälla för alla oavsett ägarskap — det gäller alltså såväl privata såväl som statliga företag. Men staten kan ju börja sopa rent framför egen dörr. När det gäller andra länder så är det naturligtvis varje lands ensak att bestämma hur man skall handla i den här frågan. Men om vi låter bli att exportera bryter vi inte mot de andra ländernas regler. Det är vår ensak hur vi gör. Här upplever jag att det finns kommunikationshinder — att vi inte riktigt förstår varandra. Jag är den första att understryka att länderna måste få bestämma sin egen lagstiftning. Vi kan inte från WHO eller från något annat land trycka på länderna någonting. Jag drar parallellen med vad vi har gjort på läkemedelsområdet. Där har vi enats om etiska regler för marknadsföring av läkemedel. Sedan är det upp till varje land att se om man vill anta dessa regler eller inte. Jag vill understryka att det i många länder saknas regler och en tobakspolitik över huvud taget. I många av utvecklingsländerna har man inte hunnit så långt. Det är där vi ser de verkligt grova övertrampen. Det blir värre och värre ju mer vi på den här kampen drar ner på rökningen. Det är därför, för att vara ett stöd för utvecklingsländernas arbete, som vi har varit så aktiva inom ramen för världshälsoorganisationen. Där har de nordiska länderna gått i bräschen tillsammans med England men också tillsammans med USA, vars generaldirektör eller Surgeon general, som hans titel lyder, Everet Koop, har varit pådrivande i arbetet mot tobaksrökning. Och om detta finns alltså då de grundläggande WHO-besluten. Jag har nu förstått att socialministern ser det som viktigt att tobaksutredningen tacklar också denna fråga. Då känner jag mig mycket nöjd, för då kommer ju frågan sedan tillbaka till riksdagen. Jag skall göra mitt bästa för att försöka förklara vad det handlar om, hur man skall handla och ändå beakta ländernas självbestämmande.
Herr talman! Jag inser att det inte handlar om att svensk lag skall tillämpas i andra länder. Vad jag menar är att staten som ägare till Tobaksbolaget frivilligt skulle kunna åta sig att tillämpa hårdare etiska regler än den Prot. 1988/89:92 miniminivå som föreskrivs i dessa länder eller som i vissa länder inte alls 7 april 1989 finns. Jag vill också, precis som Barbro Westerholm, förklara att jag är mycket nöjd med svaret på min fråga. Jag kunde delvis uttolka det på s. 2 i interpellationssvaret, där det står: ”Om villkoren för Tobaksbolagets verksamhet bedöms ha betydelse för att minska tobakskonsumtionen förutsätter jag att utredaren tar upp frågan till behandling i kommande betänkande.” Socialministern förtydligade detta uttalande ytterligare genom att säga att det var helt klart, att om tobaksutredaren fann att detta var ett problem, skulle det bli fritt fram för honom att ta upp detta. Det är jag mycket nöjd med.

Herr talman! Roy Ottosson har i en interpellation frågat mig om regeringen är beredd att låta även de asylsökande som fått avslagsbesked efter den 1 januari i år och som har anlänt till Sverige före den 1 januari 1988 få uppehållstillstånd, under förutsättning att de inte gjort sig skyldiga till någon brottslig handling. Roy Ottosson har också frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sin nuvarande hållning att det är den svagare parten, dvs. flyktingen, som skall bevisa sitt flyktingskap. Barbro Sandberg har frågat mig vad jag avser göra för de asylsökande som anlänt till Sverige före den 1 januari 1988 men inte ansökt om asyl förrän efter detta datum. Carl-Johan Wilson har frågat statsministern om han anser att regeringen med tillbörlig omsorg följt principen om likabehandling och rättssäkerhet, när beslut fattats om utvisning bara några dagar före årsskiftet i ärenden som efter den 1 januari 1989 hade omfattats av nollställningsbeslut. Det ankommer på mig att besvara även denna fråga. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Regeringen har initierat ett omfattande reformarbete för att förkorta handläggningstiderna i utlänningsärenden. Målsättningen är att en asylsökande inte skall behöva vänta längre tid än sex månader på ett slutligt beslut. Om riksdagen godkänner de planerade förändringarna, är det nya systemet tänkt att träda i kraft den 1 juli i år. En proposition med förslag till ny organisation av statens invandrarverk har nyligen förelagts riksdagen. För att inte de handläggande myndigheterna skall vara belastade av ett alltför stort antal gamla ärenden, har regeringen sedan början av januari 101 månad i år tillfälligt tillämpat en förändrad praxis i asylärenden. Denna praxis innebär att de som sökt asyl före den 1 januari 1988 får stanna här om asylfrågan inte slutligen hade avgjorts före januari 1989. Den tillämpas inte i s.k. verkställighetsärenden, dvs. i ärenden där det redan finns ett lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. Den tillämpas inte heller när särskilda skäl talar mot det. Sådana skäl kan vara säkerhetsskäl, brottslighet eller annan asocialitet eller att det i övrigt inte framstår som rimligt att den sökande skall få vistas i Sverige. I de ärenden där den tillfälliga praxisändringen tillämpas meddelas bifallsbeslut efter en förenklad prövning. Detta innebär att ett stort antal asylsökande får stanna i Sverige, trots att de inte uppfyller de krav som normalt ställs för att uppehållstillstånd skall meddelas. Om praxisändringen inte tillämpas handläggs ärendena på normalt sätt. I de ärenden som avgjordes fram t.o.m. slutet av december förra året tillämpades normal praxis. I de ärenden som avgjorts på andra sidan årsskiftet tillämpas den tillfälliga praxisändringen. Detta kan upplevas som orättvist. Problem av det här slaget uppstår emellertid alltid när man inför en tidsgräns. Åtgärden är av administrativ karaktär, även om det bakomliggande skälet — de långa väntetiderna — har en djupt humanitär dimension. Enligt Carl-Johan Wilson har avslagsbeslut som fattats före den 1 januari 1989 nått de asylsökande först efter årsskiftet. Sådana fördröjningar är ofrånkomliga. Delgivning av avslagsbeslut sker genom polisens försorg, personligen med den sökande. Ofta kan det dröja någon tid innan en kallelse kommit den sökande till handa och ett besök hos polisen kunnat arrangeras. Regeringen är inte beredd att tillämpa den tillfälliga praxisändringen på en vidare personkrets än vad som hittills varit fallet. Förutom i verkställighetsärendena gäller detta även beträffande såväl dem som ansökt om asyl strax efter den 1 januari 1988, som dem för vilka ett slutligt avslagsbeslut fattats före den 1 januari i år. Den som sökt asyl i Sverige kan räkna med att myndigheterna sätter tilltro till de uppgifter han eller hon lämnar. Om omständigheterna skulle visa sig vara sådana att de lämnade uppgifterna inte förefaller rimliga och därför inte förtjänar tilltro ifrågasätts de. Det förhållande som Roy Ottosson efterlyser i sin interpellation föreligger således redan.

Herr talman! Den här frågan har jag övertagit mitt under motionsskrivandet för den nya utlänningslagen. Det kommer minst tre ärenden i propositionen som gäller flyktingar som skall behandlas under våren. Många liknande frågor kommer att tas upp. Jag kommer därför enbart att uppehålla mig vid beslutet som fattades om minskad utvisning från den 1 januari. Förkortningen av väntetiderna är efterlängtad av alla, för flyktingar, för personalen på förläggningarna, för kommuner och för invandrarverket. Vi ser fram emot detta med stora förhoppningar. Jag förstår också att det är en administrativ karaktär på detta beslut. Men den humanitära bakgrunden ser jag ändå som det viktigaste. De långa väntetiderna skadar flyktingarna oerhört mycket. Därför är detta verkligen till sin karaktär en humanitär fråga. Vad jag inte kan förstå är att man fattar ett beslut att de som hade kommit till Sverige före den 1 januari 1988 skulle få stanna samtidigt som många flyktingar avvisades. Man skyndade på dessa besked så man skulle kunna avvisa så många som möjligt. Jag tycker att ett års väntan, som det står i vårt program, borde vara ett tillräckligt humanitärt skäl för att få stanna i landet. Ett år är en lång tid för en vuxen person att vänta i osäkerhet, för att inte tala om vad det innebär för barnen. Brev har vi alla begåvats med, speciellt i socialförsäkringsutskottet och naturligtvis i arbetsmarknadsdepartementet. Det har kommit speciellt mycket brev från västkusten och det tycker jag är intressant. Det är tydligen olika i olika delar av Sverige. Kyrkor, nybildade grupper och politiska partier har samfällt skrivit under att de önskar att man skulle ge ett mera generellt beslut i dessa fall och en generell efterlevnad av beslutet när det verkligen är fråga om asyl. Det var många människor som tänkte att nu skulle de få stanna, och sedan några veckor efter nyår fick de besked om utvisning. Där uppstod fruktansvärda tragedier. Det finns t.ex. kosovoalbaner som har varit lång tid i Sverige. I samband med vad som har hänt i de trakterna har det skett förändringar, så att det är möjligt att andra beslut skall fattas när det gäller dem. Vad vi vill framföra från miljöpartiet — och det är även min personliga åsikt —äratt alla som vistades i Sverige före den 1 januari 1988 absolut skulle ha fått asyl. Det enda självklara undantaget skulle gälla människor som av någon orsak förverkat sin asylrätt, t.ex. brottslingar. Annars skulle det ha skett, hävdar vi.

Herr talman! Jag har ställt min fråga till statsminister Ingvar Carlsson, därför att frågan egentligen gäller tilltron till regeringen — men jag är fullt nöjd med att svaret kommer genom statsrådet Maj-Lis Lööw. Tyvärr har svararen missat min viktigaste poäng. Statsrådet Maj-Lis Lööw sade att det är helt naturligt att avslagsbeslut som fattats före den 1 januari 1989 nådde de asylsökande först efter årsskiftet. Sådana fördröjningar är ofrånkomliga, sade hon. Maj-Lis Lööw, poängen med det här ärendet är att de asylsökande som det här gäller uppfattade att de hade fått ett besked av den svenska regeringen. I ett pressmedelande, som sändes från arbetsmarknadsdepartementet den 28 december 1988 står det tydligt att den nya praxisen skall gälla utom ”i sådana ärenden där det redan föreligger ett slutligt beslut i asylfrågan och där den asylsökande således fått ett lagakraftägande besked om avvisning eller utvisning”. Det här pressmeddelandet publicerades i en mängd tidningar. Beskedet från Sveriges regering blev orsak till många fester bland flyktingar och deras nya svenska vänner. Prot. 1988/89:92 Alla får stanna, om de sökte asyl före den 1 januari 1988 och om de, som 7 april 1989 det står i pressmeddelandet, inte fått ett lagakraftägande besked om Am fbs. sa — avvisning eller utvisning. Maj-Lis Lööw sade också att delgivning av avslagsbeslut sker genom polisens försorg, personligen med den sökande. Det är faktiskt inte en generellt gällande princip. I åtminstone två fall, som jag känner till, har avslagsbeslutet sänts i brev till flyktingens advokat. När man har ringt departementet och frågat om dröjsmålet, har departementet skyllt på att det var ont om folk vid jultiden. Har statsrådet Maj-Lis Lööw förståelse för att några kände sig lurade av Sveriges regering, när de först läste pressmeddelandet och sedan fick besked att dess innehåll inte gällde dem? Vad skall vi säga till dem, när de hävdar att man inte kan lita på Sveriges regering?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Tyvärr ger det inget hopp för de flyktingar som kommit att bli gränsfall. Alla ser vi givetvis regeringens målsättning, att ingen asylsökande skall behöva vänta längre tid än sex månader på beslut, som positiv. När regeringen den 28 december 1988 aviserade ”en tillfällig ändring av asylpraxis” mottogs den med stor glädje av många. Men det fanns också protester mot att inte alla asylsökande omfattades av ändringen. Vi har redan tidigare bevittnat många tragedier i sådana här utvisningsärenden. Att t.ex. personer som bevisligen kommit till Sverige i november 1987 och fått sina negativa beslut efter den 1 januari 1989 ändå tvingas lämna Sverige verkar inte rätt. Dessa människor har, som sagt, levt i tron, att den tillfälliga praxisen skulle gälla även för dem. Det finns flyktingar som vistats här i många år. Inte heller för dem gällde den tillfälliga regeringspraxisen. Det här beslutet får orimliga konsekvenser. Enligt uppgift har många flyktingar gått under jorden. Man måste ställa sig frågan om en sådan här gräns verkligen står i överensstämmelse med vårt svenska rättsmedvetande? När nu regeringen lagt fram detta förslag, borde den då inte också sett till att ”amnestin” kommit att gälla alla som kommit till Sverige före 1988?

Herr talman! Det har inte ställts så många frågor i den här debatten. Vi tycks vara överens om att införa denna administrativa praxis för att minska den kö av ärenden som väntar på beslut. Vi tycks vidare vara överens om att beslutet har — även om det är en administrativ åtgärd — en djupt humanitär bakgrund och effekt. Det handlade ju om människor som i många fall fått vänta mycket länge. Vi kan också vara överens om att beslutet uppfattades som orättvist av många, därför att några fick stanna efter mindre noggrann prövning medan andra fortfarande bortom en datumgräns utsattes för normal prövning av sina ärenden. Likabehandling är det naturligtvis inte, Carl-Johan Wilson. Rättssäkerhe 104 ten har vi däremot inte gjort avkall på. När regeringen väl fattat beslut i ett överklagningsärende, går det inte Prot. 1988/89:92 enligt gällande lagstiftning att ta upp ärendet till förnyad prövning utan att 7 april 1989 något nytt tillkommit i ärendet. Därför hade självfallet ett beslut av den omfattning som flera av debattörerna efterlyst varit mycket mer komplicerat att fatta juridiskt sett. Jag vill också något kommentera vad som hände. Det sägs ju att stor glädje utbröt och att många blev besvikna. Klokt nog litade många inte på tidningsuppgifterna utan hörde av sig till departementet. Alla fick beskedet: Vänta, ingenting är avgjort förrän ni får ett beslut! Varje ärende prövas ändå individuellt. Självfallet hade det i slutet av året fattats ett antal beslut — jag vill i sammanhanget sticka hål på myten att man påskyndade handläggningen och fattade beslut i extra många ärenden innan praxisändringen trädde i kraft. Jag var själv inte statsråd vid det aktuella tillfället, men jag vet av egen erfarenhet att det kan från vecka till vecka skilja ganska mycket på hur många ärenden man hinner fatta beslut i. Det är inte speciellt märkligt att det en vecka blir extra många ärenden, vilket var fallet under en viss vecka i slutet på året. De som hade sina ansökningar inne hos regeringen och överklagade fick som sagt, åtminstone om de hörde av sig till departementet, beskedet att de skulle avvakta beslut i sina ärenden.

Herr talman! Statsrådet sade att människor litade på tidningsuppgifter. Jag kan hålla med om att man skall vara litet försiktig och inte lita på tidningarna. Den som läser det pressmeddelande som sändes ut från arbetsmarknadsdepartementet skall se att det fanns anledning att lita på de formuleringar som står där. Jag hävdade ju att det uttryckligen står att beslutet skulle gälla dem som inte fått besked. Det tycker jag är en sådan händelse som ett departement bör uppfatta som en mycket viktig händelse. Jag vill citera ur Svenska kyrkans tidning från den 16 mars 1988, där chefredaktören Ingvar Laxvik, f.d. socialdemokratisk riksdagsledamot, bl.a. skriver så här: ”200 utlänningar har gått under jorden. De hamnade på fel sida om datumgränsen när regeringen beslutade om sin tillfälliga praxisändring. Så obarmhärtiga formalia är mycket stötande. Börja med att ta upp dessa flyktingar i dagsljuset. Låt dem bli delaktiga i praxisändringen. Förvandla med det praxisändringen från teknisk åtgärd till en akt av humanitet. Så som det anstår ett bra land.” Det är naturligtvis enklare för mig att erkänna fel än det är för en regering. Mina fel leder naturligtvis inte — får man hoppas — till sådana konsekvenser som fel av en regering kan leda till. Jag tycker ändå att det skulle vara välgörande om statsrådet Maj-Lis Lööw kunde säga att hon tycker att det var klantigt skött att inte kunna få ut handlingarna och sedan, när folk ringer och frågar, säga att det berodde på att det nog var ont om folk. Någon kan ju undra hur mycket man kan lita på dem som säger att man har hävdat detta, men den som berättade det här för mig betraktar jag som ett sanningsvittne, 105 och därför tror jag att det var korrekt. En av delfrågorna till statsministern var denna: ”Anser statsministern att regeringen i beslutet om nollställning av vissa utlänningsärenden med tillbörlig omsorg följt principerna om likabehandling och rättssäkerhet?” Också detta bemötte statsrådet Lööw något. Vad är statsrådet svar, med tanke på dem som först läste pressmeddelandet om att de kunde räkna med att få stanna i Sverige men sedan fick besked om att detta inte gällde dem? Är det likabehandling och rättssäkerhet, när man kan läsa ett sådant i ett pressmeddelande från departementet? Och vad skall vi säga till dessa människor? En annan följdfråga blir: Om regeringen hävdar att inget fel begåtts i det här ärendet, bör vi då räkna med att regeringen kan bete sig på liknande sätt även i andra ärenden, så att det först kommer ett pressmeddelande och sedan kommer besked till en och annan om att det som stod i pressmeddelandet egentligen inte gäller?
Herr talman! Nej, vi är inte överens. Det står i vårt program att ett år är den längsta tid man kan acceptera, och det är möjligt att vi kommer att revidera det ytterligare, när det gäller reglerna för att en asylsökande skall kunna utvisas. Men i det här fallet gäller det inte om våra program överensstämmer eller inte, utan här gäller det ett löfte som kom vid en viss tidpunkt. Därför tycker jag detta är allvarligt. Eftersom riksdagens utredningstjänst har varit litet upptagen med sin flyttning den här veckan, vet jag inte exakt hur många människor det skulle ha gällt om den riktiga amnestin verkligen hade följts. I alla händelser skall inga löften utgå från en svensk regering, varefter ramarna minskas så att det blir ett helt annat resultat. Människor har skrivit från skolor, t.ex. Kämpingeskolan, från psykvården — bl.a. professorer i Göteborg — och från institutionen för socialt arbete om att det är inhumant att först gå ut med ett sådant här löfte och därefter i ganska många fall ändra detta till ett utvisningsbeslut. Jag tycker det är allvarligt, och jag skulle gärna vilja ha ett svar, om man nu när man har gjort ett felgrepp möjligen skulle kunna rätta till det för dessa människor. För varje individ är ju detta en olycka. De människor som har gått under jorden skulle kunna få amnesti, komma fram och skriva på papperen. Frågan är bara om de kan lita på ett sådant löfte efter vad som har hänt. Om någon säger: ”De som har gömt sig och som kommit hit vid den och den tiden får stanna”, kan man lita på det? Törs man verkligen komma fram och få sina tillstånd?
Herr talman! Maj-Lis Lööw säger att vi kan vara överens om att underlätta för invandrarverket att få ned ärendebalanserna tills den nya organisationen träder i kraft. Det är väl riktigt. Men så säger Maj-Lis Lööw också att ur humanitär synpunkt har regeringen handlat rätt. Jag menar att det kanske hade varit mer humanitärt att titta på hur de s.k. gränsfallens situation ser ut. Vidare säger Maj-Lis Lööw att fattade beslut inte går att ändra. Hur påverkar då denna handläggning svenska folkets rättsmedvetande?
Herr talman! Mycket kort: Jag tycker ändå jag kan vara överens med 7 april 1989 Ragnhild Pohanka, och med miljöpartiets program också, om ni säger att man inte skall behöva vänta över ett år. Det är ju precis det vi nu strävar efter —-t.o.m. halva den tiden. I det absolut övervägande antalet fall strävar vi efter betydligt kortare handläggningstider än sex månader. Det jag flera gånger har försökt upprepa är: Detta är den mest humana insats vi kan göra i flyktingpolitiken i dag. Det mest inhumana inslaget vi har haft är de långa väntetiderna. Därför låg det också en sådan aspekt bakom den tillfälliga praxisändringen, eftersom det då rimligtvis borde ha gällt människor som väntat mycket länge — de som kommit in före den 1 januari 1988. Vi kan naturligtvis också vara överens om att det är mycket beklagligt om det är så att människor har missförstått det hela och om de har fått olika besked. Men alltför lång tid kan det knappast ha dröjt. Även om jag i mitt inledningsanförande beskrev att polisen skall söka upp vederbörande och delge beslutet, går det ju samtidigt ut en kopia till det juridiska ombudet, till advokaten, som bör ha nåtts ganska snart efter beslutet. Jag vill också citera ur pressmeddelandet, eftersom Carl-Johan Wilson har gjort det flera gånger: ”Denna praxis kommer att tillämpas i de asylärenden där frågan om aveller utvisning inte slutligt har avgjorts.”
Herr talman! I mitt första inlägg betonade jag att det var utmärkt att handläggningstiderna förkortades, så i det fallet är vi överens. Vad vi inte är överens om är att detta har blivit en partiell amnesti. Amnesti innebär någonting annat för mig: en generell tillåtelse till asyl. Det skulle ha stått ”partiell asyl” eller någonting sådant. Det hade i alla fall varit tragiskt för den som inte fick stanna, men det hade inte varit ett dubbelt budskap, och det är ju huvudsakligen detta som interpellationen handlar om.
Herr talman! Det var precis det stycke som Maj-Lis Lööw nu började citera ur som jag fortsatte att läsa i. Jag tycker det skulle vara välgörande om Maj-Lis Lööw kunde säga: ”Jag kan förstå att man kan uppfatta saken på det här sättet.” Om det hade varit tvärtom, så att jag varit ansvarig för denna handläggning och Maj-Lis Lööw hade varit min motpart så att säga, nog hade Maj-Lis Lööw då kunnat förstå att jag gärna ville säga att de människor som läser det här måste tro att de får stanna? Så här står det i det stycke med vilket Maj-Lis Lööw inledde arbetsmarknadsdepartementets pressmeddelande från den 28 december 1988: ”Denna praxis kommer att tillämpas i de asylärenden där frågan om aveller utvisning inte slutligt har avgjorts. Den kommer däremot inte att tillämpas i s.k. verkställighetsärenden, dvs. i sådana ärenden där det redan föreligger ett slutligt beslut i asylfrågan och där den asylsökande således fått ett lagakraftägande besked om avvisning eller utvisning.” 107 Om jag är flykting och läser detta, resonerar jag så här: ”Har jag fått något sådant där lagakraftägande besked om avvisning eller utvisning? Nej, det har jag inte fått.” Då måste väl varje människa förstå att den människan har uppfattat att regeringens besked i pressmeddelandet är korrekt? Det är ju inte så att man har missförstått det; det är helt enkelt klantigt skrivet. Jag har full förståelse för att sådant kan hända, men det skulle vara roligt att höra att också någon ansvarig kan säga: ”Ett sådant här pressmeddelande borde egentligen inte ha gått ut”. Vad skall vi säga till dem som ifrågasätter trovärdigheten hos meddelanden från regeringen när de läser detta? Jag vill ju gärna kunna gå ut och försvara meddelandet, men än har jag inte fått något argument som jag känner att jag kan använda. Det är många som sitter på tidningsredaktioner och väntar på resultatet av den här debatten. Det vore skönt att kunna få ett besked från Maj-Lis Lööw som redovisar att så som det står här skall man inte skriva.

Herr talman! Låt mig börja med att tacka för svaret. Det gör jag inte bara av artighet, utan därför att jag blev uppriktigt glad över innehållet, framför allt över språket och den offensiva och tillmötesgående tonen. Svaret andas en stark vilja att verkligen på ett kraftfullt sätt ta itu med jämställdhetsfrågorna. Många tycker att vi har kommit långt i Sverige. Det är klart att vi vid en internationell jämförelse också har gjort det. Men, som jag har påpekat, det fattas ett antal ytterligare steg som vi måste ta. Statsrådet tar upp den egna försörjningen som ett centralt mål för jämställdheten. Det är bra. Jag skulle vilja uttrycka mig så, att den egna försörjningen är en absolut grund för kvinnors frihet och självständighet. Bara genom egna pengar kan jag leva mitt eget liv, bara så kan jag välja livsform, jag lever genom mig själv och jag är inte beroende av någon annan. Denna situation är inte bara en grund för jämställdhet, utan också en grund för ett sunt och i längden lyckligt liv. För några år sedan ledde jag ett sexoch samlevnadsprojekt i Jämtlands län. Då kom jag verkligen i kontakt med ofrihetens och ojämställdhetens ansikte. Många män vände sig till mig och berättade om sina olyckliga äktenskap, hur makarna hade vuxit ifrån varandra, hur innerligt väl de egentligen borde gå åt var sitt håll, men där han inte förmådde därför att hon ju hade offrat sitt liv, ställt upp för hans skull. Inte kunde han lämna henne nu. z Jag fick kontakt med kvinnor som levt, ofria, i sina äktenskap och efter stor möda brutit upp och utbildat sig, fått jobb samt ett nytt och lyckligt liv. Åren i ledningen för detta projekt bekräftade min uppfattning om att man måste ha en egen grund att stå på för att i längden förbli lycklig. Men precis som statsrådet säger i sitt svar har vi inte riktigt hunnit dit. Alldeles för många kvinnor tvingas till deltidsarbetslöshet. Det beslut som fattades av AMS styrelse den 16 mars i år om att landsting och kommuner skall erbjuda sina anställda mer tid är därför bra. Till detta kan man självfallet agera i länen och i kommunerna. Det går t.ex. att motionera om att inga nya tjänster får inrättas som understiger 75 90 sysselsättningsgrad. Vad gör staten som arbetsgivare på den här punkten? Men detta är självfallet i stor utsträckning en opinionsfråga. Vi måste få framför allt de unga flickorna att inse att de måste skaffa sig en utbildning och att de inte skall acceptera ett deltidsarbete. Jag är glad över statsrådets infallsvinkel i denna jämställdhetsdebatt. Jag ställde för några veckor sedan frågan till en arbetslivsforskare: Nog är det väl så, sade jag, att kvinnorna fått det bättre på arbetsmarknaden. Hon gav mig ett svar som gjorde mig bekymrad. Hon sade: Ja, visst. Det finns en liten grupp som har avancerat, som nått ett slags mellanposition och som fått det bättre. Men, fortsatte hon, jag hävdar att de många kvinnorna med lönearbete har fått det sämre. Deras arbete har utarmats. De är längst ned i hierarkin, de är maktlösa och utlämnade, och de har ofta tråkiga och ur arbetsmiljösynpunkt dåliga jobb. Hon gav mig en annan infallsvinkel på hur en bra arbetsmiljö kan skapas, nämligen genom att få fram nyare och plattare arbetsorganisationer, utveckla arbetsinnehållet och använda kvinnors outnyttjade kraft. För egentligen är det konstigt att vi i ett så effektivt land som Sverige inte ser och förmår ta till vara kvinnokraften. Jag vill fråga Margot Wallström om hon hört dessa synpunkter och om hon instämmer i bedömningen, att majoriteten kvinnor i dag har en så dålig situation i sina arbeten. Jag vill också få veta om det i så fall finns några idéer om hur man kan ändra arbetslivet, så att det blir mer kvinnotillvänt, så att kvinnor kan få större makt över sina jobb. Och så över till livet på landet — regionalpolitiken. Det finns i dagens debatt en benägenhet att tro att lösningen på problemet med landsbygdens överlevnad ligger i att alla blir egna företagare. Jag tycker att man grovt underskattar den faktor som betytt allra mest för kvinnornas liv på landet, nämligen uppbyggnaden och utbyggnaden av den offentliga sektorn. Jag anser också att man reducerar tätorternas betydelse för landsbygden. Kanske de flesta kvinnor pendlar till en tätort för att där få sin inkomst. Livet på landet handlar i dag mest om att i fall kvinnorna flyttar, blir det inga barn. Det upprör så många att intresset för den här frågan nu är allmänt och stort; man bekymrar sig verkligen. I det socialdemokratiska kvinnoförbundet har vi länge arbetat med den här saken, men då inte utifrån ett befolkningsperspektiv utan från ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor på landet skall ha samma rätt som män på landet att kunna bo kvar där och försörja sig. Eftersom detta, oavsett utgångspunkterna, upplevs som ett problem, vore det intressant om Margot Wallström kunde utveckla några tankar på hur man skulle kunna fånga kvinnornas intresse för att stanna kvar på eller flytta tillbaka till landsbygden. Till slut några ord om förebilder. Jag beskriver i min interpellation vilka förebilder barnen har — män som skjuter, män som dricker whisky, umgås med fjompiga blondiner osv.; kvinnor som är mammor, förskollärare, lågstadielärare eller shabbköpskassörskor. Men det är värre än så: Det är män som våldtar, skär och mördar i ett allt grövre utbud av videofilmer. Därför blir min sista fråga: Är det inte nu dags med en förhandsgranskning av videogram — för barnens skull, för kvinnornas och jämställdhetens skull?

Herr talman! Rätten till arbete och egen försörjning är ett centralt jämställdhetskrav. Men det räcker inte. Jag vill lägga in två aspekter som utgångspunkt för mitt resonemang. För det första handlar det om fördelningen av det betalda resp. det obetalda arbetet mellan kvinnor och män. Den fördelningen har en avgörande betydelse för individens ställning på arbetsmarknaden, i familjen och i samhället. Inkomst, karriär, hälsa och välstånd styrs av detta. Och vi vet hur det ser ut i dag: kvinnor tar ansvar för mer än dubbelt så mycket av det obetalda arbetet hemma med barn, hushåll osv. För det andra handlar det om innehållet i det betalda resp. det obetalda arbetet. Arbete kan avse två saker, skrev DELFA , i en rapport för några år sedan, dels att framställa vissa produkter och tjänster, dels att utveckla gemenskap och meningssammanhang. Den första typen av arbete hör samman med försörjningens organisering, den andra typen hör samman med fortlevandets organisering. Det är fortlevandets organisering som helt dominerar innehållet i kvinnors betalda och obetalda arbete, men för männen är det precis tvärtom. Både i förvärvsarbete och i familjen står kvinnor i daglig kontakt med konkreta livsbehov, både rent kroppsliga och personliga. Omsorg i dess olika former: om barn, gamla och sjuka, är något strängt personligt och bygger på ömsesidighet. Omsorg knyter människor till varandra och utvecklar positiva sociala och etiska drivkrafter. Vad händer om det blir försummat — om barn inte blir älskade, om människor inte får gensvar? Om män inte ställer upp som fäder lever konflikterna mellan könen vidare, säger Rita Liljeström i sin Delfa-rapport. Både mödrar och fäder måste ha kompetens att klara fortlevandets organisering. Konkret gäller det att kvinnor och män inte bara delar på det betalda och det obetalda arbetet på ett mycket bättre sätt än i dag, utan också delar på innehållet i arbetet, försörjning resp. fortlevande. Då får barnen helt andra förebilder, män och kvinnor som hela människor med fulla register att spela på av känslor, omsorg, engagemang, förnuft och logik. Riksdagens beslut i förra veckan om utbyggd föräldraförsäkring är oerhört positivt. Föräldraförsäkringen ger framför allt männen unika möjligheter att utveckla nära relationer till sina barn på ett helt annat sätt än tidigare generationers fäder. Ändå är det alldeles för många pappor som låter chansen glida ur händerna. Det kan vi se på statistiken över uttaget av dagar. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet har hela tiden hävdat att vi åtminstone under en övergångsperiod behöver en kvotering av föräldraförsäkringens sex sista månader — från 12 till 18 månader — att delas lika mellan mamma och pappa. Inte minst för att stärka papporna. Det kan behövas, tror vi, mot en ibland oförstående företagsledning eller oförstående arbetskamrater. Den typen av omständigheter skall inte och får inte förhindra pappor och deras barn från att utveckla nära och djupa relationer i ett livslångt sammanhang. Statsrådet sade i sitt interpellationssvar att det är en högt prioriterad uppgift att få fler män att ta pappaledigt och att särskilda medel avsätts för informationsinsatser. Kan statsrådet i dag säga någonting mer om dessa informationsinsatser? Vem eller vilka skall ha ansvaret för informationen? Vem skall följa upp och utvärdera effekterna? Har statsrådet tänkt sig någon tidsram för informationen som medel? Ett annat mycket intressant besked i svaret var att förändringar måste till i arbetslivet, så att man ser föräldraledighet som en breddning av kompetensen. Det hänger, som jag ser det, starkt ihop med mitt inledande resonemang om arbetets innehåll. Min fråga blir då: Vad är det för förändringar statsrådet tänker sig? I vilken form kan uttag av föräldraledighet ge fördelar i arbetslivet? Statsrådet nämnde behovet att få in fler män i barnomsorgsyrken. Jag instämmer helt. Statsrådet nämnde också att hon hade många förslag. Det skulle vara intressant att få höra mer om dessa. Jag tror nämligen att barnomsorgsyrkena befinner sig i ett läge där man verkligen behöver uppbackning från alla nivåer, såväl i kommunerna i satsning på kvalitet i verksamhet och fortbildning som från riksdag och regering. Ett positivt besked om ny barnpedagogisk utbildning som finns i färdigt förslag hos UHÄ tror jag skulle vara en sådan starkt positiv markering. Vi behöver höja statusen på barnomsorgen, och då är satsningen på en ny och förlängd utbildning mycket väsentlig. När det gäller barnskötarna är saken klar. Den treåriga gymnasieutbildningen kommer att innebära att barnskötaryrket får en längre och fördjupad utbildning. Slutligen helt kort några ord om skolan. Rapporter från skolvärlden påstår att elevernas val till högstadiet och gymnasiet nu är mer traditionellt könsbundet än någonsin. Hur ser statsrådet på möjligheterna att mer målmedvetet och effektivt använda den praktiska arbetslivsorienteringen, , syofunktionen, sommarkurser i teknik för flickor, omsorg för pojkar osv. för att förändra de stereotypa yrkesvalen?

Herr talman! Margareta Winberg ger i sin interpellation hårresande exempel från historien på kvinnoförtryck. Eftersom Margot Wallström också är kyrkominister, vill jag ta upp Birgitta Odéns förslag att bibelkommissionen, som nu översätter gamla testamentet, skulle utarbeta en skrift där gamla testamentets negativa kvinnosyn sattes in i sitt historiska sammanhang, beskrevs och förklarades. Jag anser att det förslaget bör genomföras. Vår syn på oss själva som kvinnor präglas av religionen. Jesus gjorde ingen skillnad mellan män och kvinnor, och det var på sin tid revolutionärt, men Bibeln har i årtusenden uttolkats enbart av män, och det är därför oerhört betydelsefullt att kvinnor som vill bli präster uppmuntras och ges ledande befattningar. Det är en av orsakerna till att centern tycker att det är väsentligt att banden mellan staten och kyrkan behålls. Jag vill instämma i det allra mesta som Maj-Inger Klingvall sade om fortlevandets arbetsuppgifter och understryka hur oerhört väsentliga de är liksom hur betydelsefullt det är att både män och kvinnor tar del av dem. Det blir ett grymt samhälle om bara den ena delen av mänskligheten skall ägna sig åt vårdande uppgifter och den andra aldrig kommer i nära kontakt med barn och med andra människor som behöver deras omvårdnad. Som det nu är utför kvinnor en mycket stor del av det här obetalda arbetet. Det måste också i stor utsträckning vara fråga om obetalt arbete. Det gäller praktiska uppgifter, som att ta barn till och från dagis, uppgifter som aldrig någonsin kan bli betalda. En mycket stor del av fortlevandets arbetsuppgifter är, kommer att vara och bör faktiskt också vara obetalda. Genom att kvinnorna nu i mycket stor utsträckning utför dessa arbetsuppgifter utsätts de för en dubbel diskriminering. Inte nog med att de inte har lön under sin yrkesverksamma tid — de har inte heller sjuklön. Och när de sedan får pension blir den i allmänhet oerhört mycket lägre än för männen. Centern anser därför att det är mycket väsentligt att grundtryggheten i pensionssystemet förstärks väsentligt. En hög folkpension i botten, lika för alla, är åtminstone ert sätt att något motarbeta de orättvisor som finns. Vidare menar vi att det vore fullkomligt självklart att vårdåren skulle automatiskt tillgodoräknas dem som har vårdnaden om barn. Som det nu är måste man ansöka om att få vårdår tillgodoräknade i ATP-systemet, men mycket få människor gör det. Det har varit en mycket dålig information om denna möjlighet. Vi behandlade detta i kammaren i går. Barnbidraget betalas ju ut automatiskt till varje barn. Det är då egendomligt att vårdnadshavarna inte automatiskt tillgodoses. Det blir då inget dubbelt. Det är ytterst få fall där det är två vårdnadshavare och ingen av dem skulle ha ATP-grundande år. Det är en praktisk fråga, och jag tycker verkligen att det vore fint om jämställdhetsministern ville studera den och ta ett initiativ. ATP-systemet leder som sagt till orättvisor. Kvinnor har mycket lägre pensioner än vad män har. Det betyder i sin tur att kvinnorna har lägre inkomster under sin yrkesverksamma tid, även de som har heltidsarbete. Vi anser därför att det är viktigt — Charlotte Branting var också inne på det — att ha en parlamentarisk kommitté som gör en utvärdering av olika yrkessektorer för att kartlägga skillnader och analysera bakgrunden till att kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade. En parlamentarisk kommitté borde således undersöka varför det arbete som kvinnor utför värderas lägre. När det gäller landsbygdens folk svarar jordbruket fortfarande för en oerhört väsentlig del av sysselsättningen. Jag tror att det kommer att så förbli för all framtid. Kvinnornas insatser i lantbruket är för det mesta helt obetalda. Det är skrämmande att se det enorma arbete som kvinnor lägger ner helt oavlönat. Jag vill bara ta upp detta faktum i detta sammanhanget. När det gäller landsbygdsyrkena har för övrigt många nya företag startats, väldigt ofta av kvinnor. De får emellertid mycket liten del av glesbygdsstödet och av utvecklingsfondernas pengar. Utvecklingsfonderna borde naturligtvis också kunna ge stöd till tjänsteföretag och inte bara till företag som behöver anskaffa maskiner. Endast 7 96 av glesbygdsstödet går till kvinnliga företagare, trots att de dominerar. Det är dock skillnad på olika län. I Dalarna, i Kopparbergs län, där man verkligen har gjort en insats på detta område går åtminstone 12 2 av glesbygdsstödet till kvinnor. Situationen behöver emellertid förbättras. De regionala utvecklingsfonderna bör få nya instruktioner. Kvinnomisshandel utgör ett fruktansvärt problem. Kvinnojourerna gör ett helt ovärderligt arbete. Besöksförbudet måste emellertid göras effektivt. Genom att ta in 12 månaders fängelse i straffskalan blir det möjligt att häkta. På det sättet kan besöksförbudet bli effektivt. Jag vill gärna instämma i Margareta Winbergs tanke om förhandsgranskning av videogram. De rapporter från utredningen som vi fick genom massmedia i går var illavarslande. Det vore självfallet ett framsteg om enbart sådana videogram som hade en stämpel om att de var förhandsgranskade skulle kunna hyras ut av videobutikerna. Jag hoppas att jämställdhetsministern också kan ta upp den frågan.

Herr talman! Det var tråkigt att Charlotte Branting och även hennes partikamrat Elver Jonsson var tvungna att gå. Charlotte Branting var ju ganska provocerande, tycker jag, i sina frågor. Den debatten får vi väl emellertid ta en annan gång. Det är litet ojust att debattera med folkpartiet när det inte kan försvara sig. Jag tycker att det var bra att Margot Wallström tog upp frågan om arbetsorganisationen och arbetets innehåll. Detta är alldeles avgörande om vi i framtiden skall få ungdomar som vill arbeta. Jag vill faktiskt uttrycka mig så drastiskt. Vi hör ju skallet mot ungdomarna. Man säger att de inte vill ta jobben. Men jag brukar säga att de kanske är så mogna och kloka som vi i vår generation aldrig vågade vara. De ser hur den äldre generationen har slitits ut av dåliga arbetsmiljöer och hur man fått ett grått och tråkigt liv. Ungdomarna vågar protestera mot detta och vill inte ta de här arbetena. Det är ett skäl till att det också är mycket viktigt att vi genomför en förändring, men det finns naturligtvis också jämställdhetsskäl. Vi vet att det är kvinnorna som i dag har de lågavlönade och monotona arbetena. Varför skall det egentligen gå så trögt inom den offentliga sektorn? Inom det privata näringslivet gör man försök. Jag tänker exempelvis på Volvos nya fabrik i Uddevalla där man arbetar på ett helt annat vis. Varför gör man det? Jo, man har upptäckt att arbetet blir mer effektivt om man ger de anställda större möjligheter att besluta över sina jobb. Det är ett krasst företagsekonomiskt tänkande, men det berikar och utvecklar ändå kreativiteten och människor får ge utlopp för sina kunskaper, tankar och känslor. Men varför skall det vara så trögt inom den offentliga sektorn? Jag skulle önska att Margot Wallström tog initiativ till en stor kampanj bland politiker, att hon talade om detta, och visade på att det är bra både för kvinnornas jämställdhet och för verksamheten i sig. Jag håller med om det Birgitta Hambraeus sade om jordbruket och kvinnorna på landet. Det utgår ett mycket litet stöd åt de kvinnorna. Vi har i de nordliga socialdemokratiska kvinnodistrikten uppmärksammat detta, och vi har till den regionalpolitiska utredningen föreslagit att det skall finnas ett särskilt regionalpolitiskt stöd för kvinnor som skulle kunna användas inte bara till arbeten, utan också till att bygga fritidsanläggningar och sådant som kvinnor är intresserade av. Det är inte enbart bristen på arbete som gör att unga kvinnor flyttar, utan det är deltidsarbete, den ensidiga arbetsmarknaden och det trista och torftiga kulturoch fritidsutbudet. Vi har vidare sagt att det i varje län bör finnas ett kompetenscentrum dit kvinnor som har idéer kan gå, och där bli väl mottagna. Man tar hand om deras idéer och skickar kvinnorna vidare så att de eventuellt kan bli egna företagare eller vidareutbilda sig i sina lönearbeten.

Herr talman! Det känns skönt att statsrådet och jag, och många med oss, är överens om det stora värdet i föräldraförsäkringens möjligheter när det gäller pappaledighet och kontakterna mellan pappa och barn. Statsrådet kommer ju inte att ha så mycket tid till att utveckla synpunkter på hur vi skall klara detta med informationsinsatserna, men jag vill komplettera mina frågor med en ytterligare synpunkt. Hur länge tror statsrådet att man kommer vänta med att titta på utfallet av de här informationsinsatserna, och kommer resultatet att påverka synen på kvotering när det gäller de återstående etapperna av utbyggnaden? Den frågan tycker jag är av centralt intresse. Det är också mycket glädjande att Margot Wallström i sitt interpellationssvar säger att utbildningen skall användas som ett aktivt jämställdhetsmedel. Jag vill i det sammanhanget också återkomma till mina frågor i tidigare inlägg. Hur ser statsrådet på de möjligheter man har att leva upp till ordet skall ?

Herr talman! Såvitt jag förstår hinner statsrådet inte svara på alla frågor, men jag vill åter aktualisera några av de frågor jag tidigare tog upp. Det finns fler aspekter på kyrka-stat-frågan än vad man kanske tänker på. Den frågan kan också ha jämställdhetsaspekter, och jag tror det kan vara viktigt att påpeka detta. Sedan till frågan om den parlamentariska kommittén. Hur kommer det sig att kvinnors arbete värderas lägre och betalas sämre? Att utreda den saken ordentligt är verkligen en jämställdhetsfråga. Jag vill till Margareta Winberg säga att jag personligen, utan att ha tänkt igenom det, är litet skeptisk till att införa särskilda kvinnobidrag. Det vore rimligare om man via utvecklingsfonder och glesbygdsstöd kunde få pengar till den del av näringslivet där kvinnor arbetar, dvs. omsorgsområdet, tjänstesektorn m.m. Det är egendomligt att det skall vara så mansdominerat i de församlingarna och att alla dessa pengar till näringslivet skall gå till mansdominerade yrken. Jag vill slutligen gärna ta upp frågan om videovåldet. Statsrådet är ju också ungdomsminister. Det är alldeles uppenbart att vi inte kan ha det så här med dessa fruktansvärda videofilmer. En förhandsgranskning är här lika naturlig som när det gäller biograffilmerna. Biografbyrån har sagt att det är möjligt och enkelt att granska ett videogram. En stämpel på ett videogram gör att den blir tillåten att hyras ut — krångligare än så behöver det inte vara. Om man sedan smugglar in videogram, och om människor som gör inspelningar av videofilmer inte skickar in dem för granskning osv., är det fråga om en olaglig verksamhet. Jag har hört att den sittande utredningen har framfört de här argumenten. Man måste kunna hålla en enkel och klar linje med en förhandsgranskning som är legal och som samhället ställer sig bakom. Nu tillåter vi i praktiken att hårresande filmer faktiskt får hyras ut om ingen anmäler dem. Jag tycker att det är mycket otillfredsställande.